Fru talman! Jag måste verkligen ge Anders Björck en komplimang för att från förra årets granskningsdebatt ha utvecklat sin förmåga att söka blanda bort korten och att liksom Pontius Pilatus två sina händer. Någon bättre uttolkare av Hilding Johanssons och min kritik mot regeringens och regeringspartiernas och även regeringsadvokaternas flykt från ansvaret kan man näppeligen leta upp. Anders Björck har verkligen lagt ner ett imponerande arbete på att göra upp ett register över syndare utanför de borgerliga regeringarna. Men så lätt skall han inte slippa undan en debatt om den kritik vi i reservationen riktar mot de i Telub-affären inblandade statsråden. Om majoriteten följer oss, riktar riksdagen kritik mot handelsminister Staffan Burenstam Linder för att han i den just avgående regeringen gett allmänheten och riksdagen en vilseledande bild av vad som faktiskt var känt i kanslihuset om utbildningens innehåll och syfte. Det är riktigt att Benkt Dahlberg inför utskottet medgett att han sedan kontraktet underskrivits inte har lämnat fullständig information till bl.a. regeringen om utbildningens Nr 145 innehåll, och detta är anmärkningsvärt, men det ligger utanför konstitutions Onsdagen den utskottets granskning. Vad man måste framhålla är emellertid att utebliven 20 maj 1981 eller inte komplett information i ett senare skede givetvis inte fråntar regeringen dess skyldighet att inför riksdagen och allmänheten lämna sanningsenliga uppgifter om vad regeringen eller medlemmar av den genom information på ett tidigare stadium känt till om utbildningen. Jag har i mitt inledningsanförande redogjort för vad som var känt i kanslihuset. Det finns en promemoria daterad den 3 december 1979, tre dagar före det att statsministern talade med israeliske ambassadören. I det dokumentet sammanfattas läget på så sätt att utbildningen skulle avse civila ämnen men att syftet med utbildningen var att utbilda personal för luftbevakningsuppgifter och annan elektronisk bevakning. Statsministern sade att utbildningspaketet blivit något helt annat än man tänkt sig, och att den personal som skulle utbildas är militär. Trots att handelsministern hade delgivits denna promemoria, kom han ändå med beskedet att utbildningen helt igenom var civil. Nog borde ändå Anders Björck kunna medge att det är ägnat att underminera förtroendet för regeringsmakten om man vid upprepade tillfällen så vilseleder riksdagen och allmänheten.

Fru talman! Jag tycker att Anders Björck kanske kunde ha avstått från att dra in dessa referat från de diplomatiska sammanträffandena mellan företrädare för Libyen och Sverige. De har inte så mycket med den konstitutionella frågan att göra. De har väl på sin höjd kuriositetsintresse som exempel på den klassiska diplomatiska fraseologin. Men detta är ju inget konstitutionsärende och framför allt inget ärende som vi har anledning att ta upp här. Det har f.ö. aldrig framförts några anmärkningar mot själva slutandet av detta avtal mellan Sverige och Libyen från början, och det hör väl knappast hit. Hade det blivit fråga om kärnenergisamarbete, så hade det kanske blivit en konstitutionsfråga, men därhän gick det ju dess bättre inte. Jag skulle emellertid vilja ställa två frågor till Anders Björck som rör vad jag uppfattar som kärnpunkter i bedömningen av det konstitutionella ansvaret. Den ena är frågan om utbildningen. Vi är helt överens om — och det är också de socialdemokratiska reservanterna — att detta inte strider mot någon lag.

Håller inte Anders Björck med mig om att det inte är lämpligt att sådan utbildning kommer till stånd, och att man på ett förhandsstadium borde ta reda på detta ordentligt? 7 Min andra fråga gäller trovärdigheten hos statsrådet Burenstam Linder när det gäller de informationer han lämnade i januari 1980 här i kammaren på fråga av Olle Wästberg. Här har vi nu rikligt material som belyser hur oroade ett flertal statsråd hade varit långt tidigare, tillbaka till 1977-1978, över denna utbildnings innehåll. Är det då särskilt troligt att den inom vars ämbetsområde saken i januari 1980 dock hörde skulle varit så okunnig om sina kollegers oro, att han ansåg sig vara fullt berättigad att lämna en information, som ändå i sak var vilseledande och dolde problem som jag hoppas Anders Björck håller med mig finns i botten?

Fru talman! Anders Björck sade att det frågesvar som Staffan Burenstam Linder lämnade hade gått på delning till de folkpartistiska och centerpartistiska statsråden. Det är alldeles riktigt. Men får jag för Anders Björck påpeka att de repliker som fälldes i själva debatten inte hade gått på delning till kollegerna i statsrådskretsen.

Fru talman! På den sista punkten måste jag, av uppenbara skäl, naturligtvis ge Daniel Tarschys rätt. Men det intressanta är ändå vad som stod i de svar som handelsministern lämnade — svar som regeringen då hade haft tillfälle att ta del av och godkänna. Om folkpartioch centerstatsråden hade tyckt att någonting var orimligt eller felaktigt, hade de haft alla möjligheter att reagera. Det är anledningen till att vi har systemet med delning inom regeringskansliet — det gäller såväl denna som andra regeringar. Får jag först säga till Olle Svensson att jag icke står här och tvår mina händer. Det är i stället Olle Svensson och hans partivänner som gör detta, eftersom de förra året högg i sten. På tolv rader i sin reservation avfärdade de då affären. Nu har det kommit fakta i dagen, nu har socialdemokraterna facit — då klämmer de till med kritik mot och prickning av olika statsråd. Jag vill fråga Olle Svensson: Om den här frågan är så enkel, varför föreslog ni inte prickning av Eric Krönmark, Karin Söder och Staffan Burenstam Linder förra året? Något svar måste ni väl ha. Har någon hindrat socialdemokraterna i utskottet från att få fram den information som behövdes? Nej, definitivt inte. Men ni har inte krävt någon annan information än den som vi andra hade tillgång till. Och ni har av denna information dragit samma slutsats som statsråden och övriga ledamöter i konstitutionsutskottet. Om frågan är så enkel, borde väl Olle Svensson ha reagerat redan då. Olle Svensson säger att man måste lita på att det ges korrekt information från statsråden. Det tycker jag också, och jag hoppas att vi kan göra det. Men det är inte alltid möjligt för statsråden att ge korrekt information, om de medvetet blir vilseledda. Får jag bara ge Olle Svensson ett exempel. I slutet på 1960-talet lämnades riksdagen mycket vilseledande information om ställningen i vissa företag inom Statsföretagsgruppen. Det berodde på att dåvarande industriministrar hade fått felaktig information av underlydande tjänstemän. Men då protesterade inte Olle Svensson mot sina partivänner Får jag sedan till Jörn Svensson säga att jag bara har återgivit ett enda citat. Onsdagen den Det gällde — om jag minns någorlunda rätt — att Jalloud tyckte att Olof Palme 20 maj 1981 var en så kär och sympatisk vän. Jörn Svensson är inte den som här i kammaren brukar vara blyg när det gäller att ta fram citat av olika slag. Jag tycker därför inte att jag behöver be om tillgift för detta. Det är självklart att om vi för en alliansfri utrikespolitik som innebär att vi icke kan leverera vapen till Libyen, skall vi heller inte ge libyer utbildning med militära inslag.

Fru talman! Nog är det väl fråga om viss argumentnöd, när Anders Björck fortsätter att diskutera förra årets granskningsbetänkande, trots att vi nu har fått ett nytt, digert granskningsbetänkande. I fjol anhängiggjorde visserligen Anders Björck detta ärende, men efteråt bugade han för regeringen och sade att allting var bra. Vi tog över ärendet, kritiserade regeringen på flera punkter och reserverade oss. Låt mig återgå till sakdebatten. När det gäller informationen tycker jag att det är ett orimligt exercerande med rubriceringar när man spaltar upp utbildningen av libyer i civil och militär sådan. Det gäller i all synnerhet om man, likt Benkt Dahlberg, använder begreppet civil utbildning i motsats till uttrycket militär utbildning, varmed han avser direkt stridsutbildning med vapen i fält. Nog måste väl Anders Björck medge att då Libyen sänder personal till Sverige för utbildning, är syftet rimligen ingenting annat än att denna personal skall bli skickligare i sin militära funktion. Vad utbildningen kallas har inte så stor betydelse. Det finns väl ingen som tror att Libyen till priset av stora kostnader sänder militär personal till vårt land för uniformerad militär utbildning i gängse mening, för att den skall springa omkring i småländska skogar och skjuta? Det gäller ju för dem att lära sig hantera avancerade tekniska komponenter i ett luftförsvarssystem. Denna energiska fixering vid civil resp. militär utbildning tycks vara den enda räddningsplanka som de nu anklagade statsråden anser sig ha. De förenas i att skylla på Benkt Dahlberg, som sägs ha förtigit att det fanns I militära inslag i utbildningen. Men tar man dem på orden, ja, då blir slutsatsen rimligen att de är aningslösa och okunniga. Hade de tänkt sig att Libyen skulle ha ett behov av att avmilitarisera den personal man sänder utomlands för utbildning? Tror de att det är fråga om söndagsskola? Den enda slutsatsen som är berättigad är denna: Genom att de får grundlig teknisk utbildning avses dessa militärer bli skickligare i sina militära uppgifter, vilka väntar när de är tillbaka i Libyen. Att avtalet har denna innebörd borde ha sagts ut öppet till allmänhet och riksdag.

Fru talman! Citat av olika slag kan ju vara synnerligen lärorika, och jag förmenar inte Anders Björck att använda sådana i och för sig. Det är bara det att som avledningsmanövrer för att man skall slippa diskutera de verkliga 173 frågorna tyckte jag inte sådana hörde hemma här. Mot Olof Palmes eftergifter för det diplomatiska protokollet och den libyske premiärministerns motsvarande bugningar åt andra hållet har det ju inte anförts någon konstitutionell anmärkning — det var därför jag ifrågasatte om de hade med saken att skaffa. Men vi återkommer till en av de frågor som Anders Björck inte hann besvara. När man i diskussionen menar sig försvara de kritiserade statsråden gör man faktiskt en viss affär av hur oroade de var, och hur tidigt de var oroade. Då är min fråga: Är det särskilt sannolikt att ett statsråd som i januari 1980 betecknar en viss utbildning som alltigenom civil skulle ha fullständigt undgått denna oro, som utvecklats så tidigt och enligt uppgift varit så stark? Är det särskilt troligt — i synnerhet som det rör just det statsråd som var den närmast ansvarige för saken, dvs. för den svenska handelspolitiken? På mig verkar det osannolikt, också mot bakgrund av att Staffan Burenstam Linder, som jag tidigare sagt, i sitt frågesvar faktiskt refererar till vissa problem som är förknippade med det här utbildningsavtalet, på ett sätt som klart visar att han måste ha talat med någon annan regeringsmedlem om detta. Därför har jag oerhört svårt att tro att han skulle ha varit så okunnig om det verkliga förhållandet i januari 1980 som han vid debatten i kammaren gav vid handen. Jag tycker det är betänkligt, om han då inte spelade med öppna kort och kunde ge sin bedömning.

Är inte detta litet märkligt? Detta tycker åtminstone jag är något underligt.

Fru talman! Olle Svensson ställer frågan, om jag och andra verkligen tror att libyerna skickar folk hit för att de skall bli avmilitariserade. Jag konstaterar bara att självfallet har även en rent civil utbildning också ett mycket stort militärt värde i vissa sammanhang.

Den utbildningen ägde också rum, det handlade om officerare med relativt hög tjänsteställning och kontraktet skrevs med det libyska luftförsvaret. Detta godkändes utan vidare spisning av Olle Svenssons socialdemokratiska vänner i regeringen. Jag frågar Olle Svensson, som har möjlighet att återkomma under debatten, om han tar avstånd från den typen av utbildning eller om han anser att den är väsensskild från den Nr 145 utbildning som Telub-affären gäller. Onsdagen den Att jag går tillbaka till förra året beror ju på att Olle Svensson och hans 20 maj 1981 partivänner i konstitutionsutskottet en gång för alla måste lära sig att man inte kan fullkomligt nonchalera de ställningstaganden man själv har gjort tidigare och plötsligt vända på klacken när vinden blåser åt ett annat håll. Det måste finnas någon konsekvens också i Olle Svenssons handlande i Så till Jörn Svensson. Han säger att samtalen mellan Jalloud och Palme, vid vilka Palme betygade sin stora vänskap för Jalloud och vice versa, var en eftergift åt det diplomatiska protokollet. Men då frågar jag Jörn Svensson: Var det också en eftergift åt det diplomatiska protokollet att vid precis samma tillfälle skriva under ett avtal med Libyen som inkluderade kärnkraftssamarbete? Detta var ju just vad som hände. Var också detta en eftergift åt protokollet? Jag tror inte att Staffan Burenstam Linder hade någon anledning att ljuga i januari 1980. Han såg till att han, så snart han fick besked om vad det verkligen rörde sig om, underrättade statsministern inom en halvtimme. Jag har svårt att finna motiv för att han skulle skydda några konstiga intressen på det här området.

Fru talman! För andra året i följd har utskottet granskat regeringens handläggning av Telub-affären. Det rör sig om en mycket omfattande granskning, i vart fall volymmässigt. I vårt granskningsbetänkande upptar Telub-affären hela 190 sidor. Det är för all del bara ett statistiskt konstaterande, och sidantalet kan inte alls mäta sig med alla de spaltmeter som våra tidningar har ägnat åt saken. Telub-affären har fått stora proportioner — för stora, tycker en del. Den är sannerligen inte någon Watergate-affär, men den får heller inte negligeras. I vart fall ger betänkandet en intressant inblick i hur vissa företag arbetar, hur departementstjänstemän arbetar och hur statsråd arbetar. Vissa lärdomar kan dras. Vi har fått exempel på hur små orsaker kan få stora verkningar. Vi har fått exempel på hur statsbesök och överenskommelser med främmande makter ger styreffekter för lång tid framåt. Fröet till Telub-affären såddes 1974. Jag vet med erfarenhet från fjolårets debatt i ämnet att socialdemokraterna inte gillar att bli påminda om förhistorien, men det var ju dock så att Palmeregeringen 1976 lämnade efter sig ett dukat bord, som man sade, och Libyenaffären är en del av det som fanns på det bordet. När den libyske premiärministern Jalloud besökte Sverige 1974 upprättades ett protokoll — en överenskommelse om ett svenskt-libyskt samarbete. 175 Samarbetet skulle omfatta t.ex. byggande av vägar, industrifrågor såsom elektrisk utrustning, kärnenergi, yrkesutbildning, konsulttjänster, knowhow och experter — det var Sveriges bidrag. I utbyte skulle Sverige få köpa olja. Man bör komma ihåg att i mars 1974 skakades Sverige av oljekrisen. Vår bensin var ransonerad, en del importvägar var stängda och vi behövde nya handelspartners inte minst på oljesidan. När premiärminister Jalloud kom hit i sällskap med 40 medarbetare var det alltså ett intressant besök för hela Sverige. Besöket präglades av en viss arab-socialistisk yra där libyerna inte bara träffade regeringen Palme utan också representanter för SSU och det socialdemokratiska partiet. Så värst stor uppmärksamhet ägnade dock inte tidningarna åt det hela. Det var inga ledare i Expressen då inte. Tidningen Folket skrev dock i en understreckare att besöket var intressant — var det månne Olle Svensson som hölli pennan? Aftonbladet var mera på hugget: ”Jalloud ger oss olja i tio år”, skrev man. Aftonbladet skrev den 7 mars mycket målande: ”Ett sånt statsbesök har vi aldrig haft, stönade pojkarna på UD när Jalloud just hade lyft från Arlanda. I tre dygn har de vält överända hela den svenska byråkratin. Allt gick så fort. Korta förberedelser, snabba beslut. Man kippar efter andan. Man strök besöket i Göteborg. Vi vill bara träffa Palme, det är det enda viktiga.” Vi bör ha dessa upplevelser i klart minne när vi går några år framåt i tiden och kommer fram till december 1977. Nu hände förstås en del saker under mellantiden också. Svenska företag började projektera och bygga vägar och militära anläggningar i Libyen. Andra svenska företag utbildade libyska officerare med Palmeregeringens goda minne — det var ingen avrådan där inte. Det flöt in pengar till Sverige. Och så i december 1977 ringde telefonen på UD -— Telub var på tråden. Telub ville utbilda 30-40 libyska ungdomar i tekniska ämnen. Det var fråga om militär personal, ungdomarna skulle skickas hit av en försvarsmyndighet — motsvarigheten till försvarets fabriksverk här i Sverige — och det stod klart att utbildningen kunde komma det libyska försvaret, exempelvis luftbevakningen, till godo. Men det gällde en grundläggande utbildning i civil elektronik och systemteknik, motsvarande den utbildning som kunde ges på vilket vanligt tekniskt gymnasium som helst. Det gällde alltså en grundläggande teknisk utbildning i civila ämnen. Några robotar nämndes inte då, Olle Svensson. Så beskrevs ärendet för UD. Vid det här laget hade heller ingen offert planerats. Det finns, fru talman, anledning att mera i detalj stanna inför den behandling som nu ägde rum inom UD, eftersom de socialdemokratiska reservanterna och någon medlöpare vill anmärka på Karin Söder. Ett flertal mycket erfarna departementstjänstemän kopplades in i december 1977. Frågan diskuterades i den s.k. samrådsgruppen där UD:s högsta tjänstemän ingår. Den första frågan gällde anledningen till att UD blev tillfrågat, ty ärendet var i sig inget egentligt UD-ärende. Och UD skulle inte fatta något beslut i frågan. Man skulle möjligen ge ett råd. UD:s uppgift blev då att göra en allmän utrikespolitisk bedömning, i det här fallet hur relationerna till Libyen påverkades och hur frågan skulle uppfattas i omvärlden. De berörda UD-tjänstemännen kom var för sig och i grupp fram till att det ju existerade ett samarbetsavtal med Libyen sedan 1974 — ett avtal som omfattade just teknik och utbildning. Telub-utbildningen, såsom den presenterades för UD, låg inom detta avtals ram. Libyen var känsligt, men ingen paria, noterade man. Någon lag att hänga upp avrådandet på fanns inte heller. Nästa problem var den omständigheten att eleverna var i värnpliktsåldern. Det var i och för sig inte känsligt — studerande manliga ungdomar brukar vara värnpliktiga — men det som var känsligt var att det var den libyska försvarsmaktens inköpsorganisation som var beställare. Och även om försvarsmakten står för det mesta i länder med militärregim, var det ju en komplikation. Samtliga berörda tjänstemän kände olust, det är klarlagt. Vilket svar skulle då UD ge? Ja, det borde ha blivit ett avrådande eller en tillrådan. Men på vilken grund skulle UD ha avrått? Det var på ett sätt klart att svaret varken kunde bli ja eller nej. Det blev diplomatiskt: UD kunde ej avråda. Man klargjorde för Telub-chefen att om det hade gällt Sydafrika, så hade man bestämt avrått. Hade förfrågan gällt vapenförsäljning, hade det också blivit nej. Man tycker nog att Telub-chefen, som hade ett förflutet som departementstjänsteman, borde ha tänkt sig för när han avlyssnade utrikesdepartementets svar. Men han reste huvudstupa till Libyen och började förhandla. Hastigheten i avresan berodde kanske på att något annat svenskt företag konkurrerade i tysthet. Så här långt var utrikesministern Karin Söder inte alls inkopplad. Telub-chefen befann sig redan i Libyen sedan flera dagar tillbaka när Karin Söder blev informerad. Det skedde först den 20 december. Om informationen till Karin Söder påpekar UD-tjänstemännen att Telub-ärendet egentligen inte berörde UD, och UD skulle inte fatta något beslut. Hela tjänstemannatoppen hade kommit fram till att man med gällande bestämmelser inte kunde göra någonting. Jag citerar vad ambassadör Carl-Johan Groth säger: ”Det är alltså inte fråga om något beslut när saken tas upp inför utrikesministern. Hon skall inte säga ja eller nej — hon skall informeras därför att ärendet är, som vi säger på UD, något av en stinker. Det är inte ett trevligt ärende. Trots att det sakligt sett är solklart har det aspekter som det är viktigt för en politiker att känna till, om inte annat så för att vara beredd på eventuella rekyler. Hon har varken anledning eller möjlighet att i föredragningsögonblicket säga ja eller nej.” Utrikesminister Karin Söder fick enligt vanlig rutin information om ärendet. Hon delade tjänstemännens olust inför projektet men noterade också hon att det fanns ett gammalt samarbetsavtal med Libyen om teknik, utbildning och know-how. Det här var Karin Söders hela befattning med ärendet. Den lägger socialdemokraterna till grund för anmärkning. Underlaget för anmärkningen är inte bara bräckligt, det är helt obefintligt. Om det svenska domstolsväsendet skulle fungera efter socialdemokraternas tänkesätt såsom det framställs i reservationen, vore det fruktansvärt. Men den politiska domstolsprocess som här inleds vittnar tydligen om att dagens socialdemokrati är på väg bort från de gamla rättsmålen. I pressdebatten, som tydligen påverkat författarna av den socialdemokratiska reservationen, har en mängd felaktiga uppgifter spritts. Bl. a. har man gett spridning åt en hemlig rapport som den svenska Libyenambassadören skickat till UD. I denna rapport omnämns flera känsliga affärer som svenska företag gjort eller planerat med Libyen. Telub-affären nämns som ett av exemplen. Det har gjorts gällande att Karin Söder har tagit del av denna rapport. Vid de utfrågningar som utskottet gjort med en rad tjänstemän har det klargjorts att Karin Söder aldrig har sett denna rapport. Hon har heller inte sett den promemoria som samrådsgruppen på UD upprättade med anledning av Telubs förfrågan i december. Men detta är ingenting anmärkningsvärt. Man skall nämligen ha klart för sig att utrikesdepartementet, till skillnad från andra departement, också fungerar som ämbetsverk. Det är därför inte möjligt att sätta vartenda papper under utrikesministerns ögon. Om tidningspressen inte känner till hur UD arbetar och fungerar, så borde dock KU:s socialdemokrater göra det — så pass ingående kännedom borde envar ledamot i KU ha fått i dechargearbetet. I detta sammanhang vill jag med några ord beröra den hemliga ambassadörsrapporten från Tripoli som blivit publicerad i pressen. Det kan tyckas vara en journalistbragd att få fatt på sådana dokument. Men det som inträffat är inte bra för det känsliga arbete som våra ambassader i främmande länder skall utföra. Om vårt UD skall kunna få en fortlöpande information om vad som händer där ute, så förutsätter detta att vad man fått veta i förtroende inte hamnar i pressen. Låt oss få hoppas att vad som läckt ut och hänt denna gång var en engångsföreteelse. Om vi sedan ser till vad Hadar Cars och Erik Huss uträttade, så skall jag förbigå det med tystnad. Socialdemokraterna anmärker vidare på försvarsminister Krönmark. Han blev informerad av Karin Söder om Telub-ärendet. Han fick också via sin statssekreterare höra om ambassadörsrapporten senare under januari 1978. Då var Telub-affären ännu inte något projekt. Inte heller för försvarsdepartementet var Telub något beslutsärende, men frågan hade viss betydelse för sekretessen när det gällde Telubs fabriksdel, som låg nära den skola Telub skulle bygga upp i Växjö. Eric Krönmark såg till att sekretessen upprätthölls. Ändå riktar socialdemokraterna anmärkning mot Eric Krönmark. Det är märkligt! Vad gäller Staffan Burenstam Linder anmärker man på att han lämnat en vilseledande bild av vad som var känt om utbildningens innehåll och syfte. Även detta är märkligt. Det är väl känt att Staffan Burenstam Linder i mycket skarpa ordalag uppmanade Telub-chefen att tala om sanningen och hela sanningen, för att riksdag och allmänhet inte skulle få felaktig information från sin handelsminister. Det påstås i den socialdemokratiska reservationen att Staffan Burenstam Linder skulle ha varit närvarande vid ett samtal mellan statsministern och ambassadören. Får jag be Olle Svensson stiga upp och meddela om man står fast vid det påståendet eller om det är felaktigt. För säkerhets skull vill socialdemokraterna också göra ett gemensamt uttalande om regeringarna Fälldin I, Ullsten och Fälldin II. Att finna nåd inför den socialdemokratiska utskottsgruppen är sannerligen inte lätt — man skjuter på allt som rör sig. Men man borde väl se upp med rekylen? För det var ju så här, att samtliga berörda statsråd inte visste ett dugg mer än vad konstitutionsutskottets folk fick reda på redan i fjol. Vi hade ju Telub-chefen hos utskottet för utfrågning och fick då försäkran om att utbildningen endast var civil. Vi trodde honom, tjänstemän på UD trodde honom. Regeringen trodde honom. Efteråt, i februari i år, kom erkännandet: det fanns militära inslag i utbildningen. Vi andra tycker att det känns snopet — hur känns det för er socialdemokrater? Det rörde sig dock om en person som var en betrodd regeringstjänsteman under Palmeregeringens tid. Och visste ni något mer, varför riktade ni då inte anmärkningen redan i fjol? Tillhopataget har berörda departementstjänstemän handlat enligt vanliga rutiner. Inget statsråd har brutit mot lag eller administrativ praxis. Som riksdagsärende är Telub-affären ingenting annat än det sedvanliga försöket från oppositionen att bråka på regeringen. Jörn Svensson gjorde enligt min mening en mycket klar och distinkt analys av vad en dechargedebatt och en prövning av statsrådens ämbetsutövning går ut på. Ja, det var synd att det här inte stod klart för de socialdemokratiska reservanterna innan de skrev reservationen, men kanske hade de ändå inte lyssnat. Men något av värde har dock Telub-affären fört med sig. Den lucka i vilken Telub-utbildningen kröp in kommer att täppas till. Krigsmaterielexportutredningen har på eget initiativ tagit upp frågan om militärt inriktad kunskapsöverföring. Vi kommer att lägga fram förslag till en lag som tvingar de enskilda och statliga företagen att begära tillstånd för utbildning av det slag som var aktuellt i Telub-fallet. Kan man då helt utesluta att vi får liknande fall i framtiden? Inte helt, menar jag. Dels har vi det utbyte av officerare från andra länder på militärhögskolorna som pågått länge. Här är dock inte Libyen aktuell som bytespartner. Dels har vi alla de enskilda studenter från andra länder som på våra civila högskolor får en avancerad utbildning inte minst i tekniskt avseende och som efter hemkomsten kan nyttjas i resp. lands försvarsmakt. Helt visst finns det åtskilliga militärregimer som har dragit nytta av vårt lands gästfrihet i detta avseende. Den typen av utbildning kan den nya lagstiftningen inte stoppa. Men det är en annan historia, som Kipling sade. Ytterligare en sak som vi skall slå fast är att någon militär utbildning ännu inte har ägt rum vid Telub i Växjö.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

Fru talman! Också Sven-Erik Nordin ägnar sig åt avledningsmanövrer. Han talar nämligen om avtalet från 1974. Såvitt jag förstår — jag upprepar det ännu en gång — utgör detta avtal i och för sig inte något konstitutionellt problem. Det fanns ingenting att anmärka mot det från sådana utgångspunkter, och det har — såvitt jag vet — inte heller skett. Komplikationerna börjar ju först när ett samarbete tar form, mot bakgrund av och på grundval av det här allmänna avtalet, som innehåller detaljer vilka kan skapa olika former av problem. Då är det inte i första hand fråga om legala komplikationer. Det är vi också överens om, och det har vi dryftat tidigare här i dag. Det är i stället en fråga om det lämpliga i att ur den synpunkt som har att göra med trovärdigheten för alliansfriheten bedriva en viss typ av utbildning, som för all del bara omfattar en mindre del av utbildningsprogrammet. Det var där det hela började. Det finns ingen anledning att dra hela förhistorien, för den är ju egentligen oklanderlig. Det är egentligen först i och med denna aspekt som den konstitutionellt intressanta problematiken blir aktuell.

Det är det som jag tycker är så märkligt. Man har så att säga låtit någonting som man kände till avslöjas i en presskampanj, som kom på ett ganska sent stadium. Det är märkligt att man inte frågat sig: Vad är detta? Är det något som vi kan göra någonting åt, eller är det något som vi kan låta passera?

Fru talman! Sven-Erik Nordin ställde en direkt fråga till mig angående ett samtal som förekommit mellan Thorbjörn Fälldin och den israeliske ambassadören. Vi har uppgett i reservationen att handelsministern deltog i det samtalet. — Nej, han deltog inte. Men den uppteckning som gjordes från det samtalet har direkt delgetts handelsministern, så han kände väl till vad som förekom. Även Sven-Erik Nordin kör nu, som här har påpekats, in på olika sidospår i stället för att försöka koncentrera sig på de centrala frågorna. Det var ju Jörn Svensson också inne på. Låt oss ta upp och pröva bärigheten i Karin Söders roll i Telub-affären. Hon var det första statsråd som blev informerat. Där och endast där kan kärnkraftsdebatten komma in. En föredragning från Groth och Thyberg blev inte av tidigare än den 20 december,därför att Karin Söder tvingades springa ifrån den för att delta i en av regeringens många beredningsgräl om kärnkraften. Vad vi säger i reservationen om hennes ansvar är att det framstår som särskilt stort, särskilt som ärendet faktiskt föredrogs för henne, varvid de uppgifter lämnades som jag tidigare nämnt. Varför gjorde man denna föredragning? Man skulle inte fatta något beslut, men den här chefsgruppen i UD skall enligt kabinettssekreterare Leifland se till att viktiga ärenden föredras för utrikesministern, och det gjorde man alltså. Det var här fråga om vad Groth kallade ”en stinker”, en politiskt känslig sak, som alltså utrikesministern borde informeras om. Hon kände också olust — inte riktigt lika stor olust som Eric Krönmark; hon kände dock olust. Jag vill fråga Sven-Erik Nordin: Kan ni inte medge att Karin Söders politiska luktsinne var dåligt utvecklat, då UD-promemorian föredrogs för henne? Något borde ni väl ändå kunna medge efter den omfattande dokumentation som här har företetts. För mig är det tämligen obegripligt att Karin Söder inte förde den här frågan vidare till en seriös behandling i regeringen. Här bör man inte skylla på tjänstemännen, om de avrådde eller ej. Karin Söder fick möjlighet att pröva denna fråga självständigt. Hon hade tillräckligt med material för att göra en sådan självständig politisk prövning. I den diskussion som vi för om regeringens handläggning av den här frågan anser vi därför att det politiska ansvaret är Karin Söders och ingen annans.

Fru talman! Beträffande avtalet 1974 är bara att notera att detta avtal var träffat. Det har inte riktats anmärkning mot det, även om det var mycket långtgående. Vad man skall ha klart för sig är att detta avtals verkningar oundvikligen måste sträcka sig så många år framåt i tiden som till dess att ett nytt avtal träffats. Det finns där såsom en signal hos UD-tjänstemännen. Det finns där såsom ett arv till efterträdande utrikesministrar. Det kommer man inte ifrån. Sedan menar Jörn Svensson att det hade varit rimligt att Karin Söder, sedan hon fått denna information från UD-tjänstemännen, hade fortsatt att fundera på problemet. Olle Svensson var inne på samma sak. Han undrade hur det var ställt med Karin Söders politiska luktsinne. Det som hände var ju att hon talade med Eric Krönmark om saken och att även statsministern fick reda på det vid en lunchberedning, just därför att det inte var ett speciellt UD-ärende. Sinnet fungerade ju, även om ärendet vid det laget var en utomordentligt liten sak — ett oförargligt ärende, som en UD-tjänsteman noterade. Det var rätt intressant att Olle Svensson blev tvungen att gå fram hit till talarstolen och tala om att i åtminstone ett fall ljuger man i den socialdemokratiska reservationen. Kanske blir det fler promenader hit till talarstolen innan den här debatten är slut. — Detta vittnar, mina damer och herrar, om hur litet socialdemokraterna har på fötterna i den här frågan när de är tvungna att ge felaktiga uppgifter i sina egna skrivna reservationer.
Fru talman! Jag tar gärna på mig ansvaret för att vi gjorde detta misstag att säga att handelsministern deltog i samtalet. Vi har i utskottet utgått från en uppteckning av samtal som har gjorts av Belfrage i utrikesdepartementet. Denna uppteckning har delgivits handelsministern. Skillnaden är sannerligen inte särskilt stor. Jag står fast vid kritiken mot utrikesminister Söder. Vi har varit ganska skonsamma mot statsministern. Vi har sagt att han blev ytligt informerad vid lunchberedningen. Ärendet togs tydligen upp vid kaffet eller något annat tillfälle då det inte var många statsråd närvarande. Därför har vi inte framfört någon särskilt kraftig kritik mot Thorbjörn Fälldin. Men om nu Sven-Erik Nordin fäster så stort avseende vid att Karin Söder tagit upp frågan vid lunchberedningen kan vi gärna förstärka kritiken också mot Fälldin för att han inte samlade regeringen till ett ställningstagande i den här frågan. Jag vill säga att Eric Krönmark gjorde en hel del fina insatser för att klara sekretessfrågor och annat, men vi kritiserar att han inte förde fram det hela till ett regeringsärende, så att det hade kunnat stoppas och utbildning inte hade offererats — i varje fall inte i den form den kom att offereras. Detta borde herr Krönmark ha gjort när han kände så stark olust som han gjorde. Han sade nämligen att han inte skulle ha lämnat Telub-affären efter Groths föredragning utan erinran. Det har han sagt på min direkta fråga i utskottet. I det fallet skiljer han sig från Karin Söder.

Fru talman! Det är inte någon poäng — det vidhåller jag gentemot Sven-Erik Nordin — att börja tala om att det fanns ett samarbetsavtal, som den borgerliga regeringen ärvde av socialdemokraterna. Alla nytillträdande regeringar kan ju ärva den typen av avtal från de tidigare. Det är inte alls det som är problemet här, utan det är fråga om när avtalets tillämpning tar sådana former att det kan bli ett konstitutionellt problem. Det skedde inte under den socialdemokratiska regeringen — det måste vi väl ändå vara överens om. Sedan vill jag naturligtvis inte göra gällande att Karin Söders speciella ansvar vid den tidpunkten då föredragningen skedde, dvs. på ett mycket preliminärt stadium av hela affären, skulle vara särskilt stort. Jag har haft litet svårt att instämma i den typen av kritik. Däremot kan man tala om att hon delar alla de tre regeringarnas ansvar för att saken inte bragtes ur världen, inte klarades ut. Vi har ju här — och jag vill återkomma till det — en sak som har diskuterats under lång tid, som har anmälts som ett tänkbart problem vid en tidpunkt när det kanske inte var aktuellt att inskrida och göra något åt det, men som sedan fortsatte att utvecklas. Och man borde väl ändå någon gång — antingen strax före eller efter det att det speciella utbildningsavtalet undertecknades — ha kommit till slutsatsen att det nu var dags att ta upp detta i regeringen. Om inte annat borde väl regeringscheferna — Thorbjörn Fälldin resp. Ola Ullsten och sedermera Thorbjörn Fälldin igen — ha haft ett intresse av att klarlägga hur det förhöll sig. Det är märkligt att så mycken oro kan finnas i enstaka departement och korridorer utan att resultera i att ärendet tas upp i konseljen eller till någon mera samlad analys. Eftersom jag inte är ledamot av konstitutionsutskottet har jag inte haft möjlighet att följa handläggningen av ärendet direkt och ställa några frågor. Låt mig därför som fåkunnig och för min egen upplysning ställa en fråga: Förekom föredragningen i sällskap med den israeliske ambassadören före eller efter det att Staffan Burenstam Linder lämnade sitt svar till Olle Wästberg här i kammaren den 22 januari 1980? Det är såvitt jag förstår en icke helt ointressant fråga.
Fru talman! Det är inte möjligt för mig att så snabbt bläddra fram den uppgiften, Jörn Svensson. Jag beklagar att det är vissa datum jag inte har i huvudet. Det kan vi reda ut senare under debattens gång. Låt oss sedan bara reda ut utvecklingen under januari 1978! Läget är då följande: Karin Söder har fått en orientering av en tjänsteman på UD. Hon har uttalat sin olust. Försvarsministern har underrättats om saken via sin statssekreterare och en promemoria. Eric Krönmark uttalar också sin olust och vill markera försvarsintressena. Dessförinnan äger ett samtal rum mellan Karin Söder och Eric Krönmark. Först därefter kommer en diplomatrapport från Tripoli. I januari är detta ännu inte något konkret projekt — detta är man ense om. Det enda man vet är att Telub tagit vissa förberedande kontakter med myndigheter i Libyen. Med tanke på den hastighet som arabiska stater arbetar med vet man att det inte precis brinner i knuten. Man väntar att via sin ambassad i Tripoli få höra när det hela gått mera på djupet. Så långt hinner utvecklingen inte gå medan den första trepartiregeringen sitter kvar. Projektet blir aktuellt först på hösten 1978, när regeringen Ullsten tillträder. Då utformas ett mera konkret avtal i egentlig mening. Fru talman! Jag tycker att det är riktigare att ledamoten Tarschys får tillfälle att reda ut utvecklingen under den tidsperioden. Det kanske också för de eventuella lyssnarna är bättre att vi går fram i någorlunda kronologisk ordning när vi tar upp både det ena och det andra.

Fru talman! I debatten kring Telub-affären är det, tycker jag, en väsentlig princip som kommit i skymundan. Det är principen att vi här i landet har en rätt distinkt rollfördelning mellan regeringen och företagen. Det är inte en normal uppgift för regeringen att recensera eller dirigera företagens verksamhet. Det är inte regeringen som har att avgöra om en affär är mer eller mindre lämplig. Det finns självfallet undantag från den regeln. Genom en mängd lagar har riksdagen gett regeringen i uppdrag att bevaka och förhindra vissa typer av transaktioner. Men på områden som inte täcks av sådana lagar har regeringen i normalfallet ingenting att skaffa. Vårt ekonomiska system är inte dirigistiskt och centraliserat utan tvärtom baserat på en långtgående självständighet för de enskilda företagen. Det gäller vare sig de är privata eller statliga. I folkpartiet har vi hela tiden haft en negativ bedömning av Telub-affären. När folkpartiregeringen först fick kännedom om den pågående förhandlingen med Libyen konstaterade den, att det inte fanns någon lag eller förordning som affären kolliderade med. Det fanns följaktligen ingen rätt för regeringen att meddela direktiv till företaget om att förhandlingarna skulle avbrytas. Då valde man i stället att tillgripa den metod som alltid står en regering till buds, nämligen att försöka avråda företaget från att fullfölja sina förhandlingar. Två statsråd i folkpartiregeringen försökte sig på en sådan övertalning, och företaget kan följaktligen inte ha svävat i okunnighet om regeringens inställning. Trots detta valde Telub-ledningen att fortsätta kontakterna med sin motpart och att sluta ett bindande avtal om utbildning av unga libyer i Växjö. Kunde folkpartiregeringen då inte ha gått hårdare fram? Jo, teoretiskt sett hade det varit möjligt om man velat slå in på vägar som ingen svensk regering någonsin tidigare hade prövat. Man hade kunnat ge förenade fabriksverken i uppdrag att begära inkallande av en extra bolagsstämma, som hade valt en ny styrelse, som i sin tur hade utsett en ny företagsledning, som i sin tur hade avbrutit förhandlingarna. Detta var en formellt möjlig väg, men det hade onekligen varit ett uppseendeväckande brott mot de fundamentala och allmänt vedertagna principer om funktionsfördelningen mellan regeringen och näringslivet som sedan länge har tillämpats. För min del är jag alldeles övertygad om att varje försök att använda den metoden skulle ha renderat folkpartiregeringen en ytterst skarp reprimand från konstitutionsutskottet — särskilt som socialdemokraterna vid fjolårets granskning inte alls ansåg det motiverat med något regeringsingripande mot Telub-affären. Från socialdemokratisk sida har det också hävdats att det fanns en annan lösning för att förhindra Telub-affären. Om folkpartiregeringen hade fattat ett formellt beslut om att affären inte borde bli av, skulle detta ha hörsammats av Telub-ledningen. Som belägg anförs uttalanden av Telubledningen vid samtalen med konstitutionsutskottet. För min del kan jag inte se annat än att dessa socialdemokratiska påståenden vittnar om både en betydande blåögdhet och en bristande vilja att sätta sig in i de rent statsoch förvaltningsrättsliga förutsättningarna för ett ingripande. Det förhåller sig faktiskt inte så att en svensk regering kan fatta beslut om hur enskilda företag skall agera, det vet var och en som har läst 8 kap. regeringsformen. Benkt Dahlberg känner till den saken mycket väl, men de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet verkar inte fullt lika orienterade. Redan i fjol frågade jag Olle Svensson hur socialdemokraterna skulle ha utformat ett eventuellt regeringsingripande mot Telub-affären, och den frågan förblev obesvarad. Nu har Olle Svensson haft ett helt år på sig att tänka efter, och jag väntar med spänning på ett klart besked från hans sida på Nr 145 den här punkten: Hur skulle socialdemokraterna ha utformat ett regerings 20 maj 1981 Beträffande de båda första Fälldinregeringarna har jag inte så mycket att tillfoga utöver vad som redan har sagts. Från våra utgångspunkter anser vi självfallet att det var ytterst olyckligt att utrikesdepartementet gav vad som uppfattades som en klarsignal. Men det skall inte förnekas att man kan peka på en lång rad förmildrande omständigheter. Normalt är det ju utrikesdepartementets uppgift att underlätta handelsförbindelser mellan Sverige och andra länder. Med Libyen fanns det vidare ett speciellt avtal om ett brett utvecklingssamarbete, bl.a. på utbildningens område. En försäljning av liknande utbildningstjänster hade dessutom tidigare accepterats av den socialdemokratiska regeringen. Slutligen var det obestridligen så att affären inte stred mot svensk lag, och utrikesdepartementet, som bedömde den från sina speciella utgångspunkter, ansåg sig då inte ha fog för att lägga hinder i vägen. Låt mig så säga några ord om KU-granskningen 1980 och 1981. Årets granskning har varit avsevärt grundligare än fjolårets, men jag tycker knappast att den har ändrat bilden av Telub-affären särskilt kraftigt. Det nya är att man nu vet att utbildningen har rent militära inslag, vilket ger ytterligare eftertryck åt vår gamla bedömning av affären. Vi vet också att Telub-ledningen har fått kalla fötter och inlett förhandlingar med Libyen i syfte att avveckla åtminstone den militära delen av utbildningen. Detta är från våra utgångspunkter utmärkt, och den här gången önskar vi Telubledningen lycka till i förhandlingarna. Men kanske finns det en nyhet till som är värd att notera, och det är socialdemokraternas hållning. Någonting mycket egendomligt har ju inträffat med deras inställning. Under fjolårets KU-granskning uppträdde socialdemokraterna som mycket försiktiga generaler i utskottet — de tycktes svaja av och an mellan uppfattningen att folkpartiregeringen hade gjort för mycket och att Fälldinregeringarna hade gjort för litet. I kammardebatten visade det sig sedan att de äntligen hade bestämt sig. Den socialdemokratiske talesmannen försvarade Telub-affären och Karin Söders s.k. klartecken och riktade huvuddelen av kritiken mot folkpartiregeringen. Låt mig besvära kammaren — och kanske allra mest besvära Olle Svensson — med två citat från fjolårets debatt för att friska upp minnet av 1980 års socialdemokratiska ståndpunkt. Så här sade Olle Svensson: ”Utrikesdepartementets ställningstagande, som var godkänt av utrikesminister Karin Söder, blev avgörande för att man kunde fullfölja förhandlingarna om utbildning av libyska tekniker. Jag har sagt att vi socialdemokrater inte har kritiserat denna klarorder från regeringen — det har vi inte haft någon anledning att göra. Vad vi har kritiserat är att regeringen inte tagit konsekvenserna av sin klarorder och öppet i debatten erkänt sitt ställningstagande. Detta tycker jag har skapat oklarhet hos dem som har sökt råd hos regeringen, och det är det vi har kritiserat.

Nu säger man att de borgerliga regeringarna har sprungit ifrån sitt ansvar. Men ingen regering har nog sprungit en fjärdedel så långt som socialdemokraterna själva har sprungit det senaste året. På grundval av precis det material som den första Fälldinregeringen och folkpartiregeringen hade till sitt förfogande — Groths promemoria, Holmquists brev och annan dokumentation — kom socialdemokraterna i fjol fram till den bedömningen att affären var i sin ordning och att Karin Söders s.k. klartecken inte kunde kritiseras. Nu har man fullkomligt svängt på klacken och intar motsatt ståndpunkt. Fru talman! De tre borgerliga regeringar som hanterat den här frågan kan man säkert kritisera för ett och annat. Det saknas inte svagheter i hanteringen av Telub-ärendet, men ingenstans i denna hantering från regeringens sida finns en så hämningslös och ryggradslös opportunism som i den socialdemokratiska helomvändningen från försvaret av Telub-affären 1980 till den häftiga kritiken av samma affär 1981. När socialdemokraterna talar om obeslutsamhet från regeringens sida är det ju bara ett ynkligt försök att kamouflera den mångfalt större obeslutsamhet som socialdemokraterna själva har visat. När de talar om att Karin Söder har visat ett dåligt politiskt luktsinne, är det fullkomligt häpnadsväckande mot bakgrund av att man i fjol försvarade precis det beslut som Karin Söder hade fattat. Vi brukar här i kammaren för att skilja mellan riksdagsmän med samma namn ge dem ortnamn. Jag undrar om vi inte i fortsättningen behöver tala om Olle Svensson 1980 och Olle Svensson 1981 för att markera skillnaden mellan de två radikalt olika ståndpunkter som den socialdemokratiske talesmannen har intagit i denna fråga.

Fru talman! Jag återupprepar: Låt oss inte tala om den snö som föll i fjol! Vi kritiserade regeringarna förra året. Vi skärper den kritiken. Ni sov förra året. Ni har inte vaknat än, trots allt det material vi grävt fram ur olika dossiéer. Låt mig f. ö. nu notera att detta var det 40:e inlägget — 36 i fjol, 4 i år — av Daniel Tarschys till försvar för folkpartiets minoritetsregering. Och det är inte den servile undersåten som så lojalt försvarar överheten, det är överheten som försvarar sig själv. Daniel Tarschys var statssekreterare i statsrådsberedningen i Ola Ullstens regering — alltså statsministerns närmaste man — och därför uppträder han på det här sättet som dess försvarare. Sedan säger han: Svara nu! Hur skulle man ha kunnat ingripa i Telub-affären när man från folkpartiet var negativ? Vi påstår ju i vår reservation att man hade möjlighet och att man lät den möjligheten rinna sig ur händerna. Svaret är att man kunnat använda den beslutsmodell som man själv i den avgående trepartiregeringen visade i februari 1981. Där bestämde man att krigsmaterielinspektören skulle följa utbildningen vid Telub. Samtidigt skickade man ut en presskommuniké där det sades att regeringen på diplomatisk väg meddelat den libyska regeringen att den del av utbildningen som skulle ha militär inriktning inte kan genomföras. Vidare har regeringen, förkunnade man i sin presskommuniké, försäkrat sig om att Telubs styrelse vidtar åtgärder så att ingen del av utbildningen får ifrågavarande inslag. Den här beslutsmodellen, som ni själva har valt, gäller under samma legala förutsättningar som har rått under hela den period Telub-affären har behandlats. Ni har själva gett svaret, ni har själva skapat den beslutsmodell som man här kunde tillämpa. Kom ihåg Hadar Cars och Benkt Dahlbergs samtal! Benkt Dahlberg accepterade inte ministerstyre, men han sade: Jag rättar mig efter regeringen, om regeringen bestämmer sig för att stoppa affären. Alltså var den gamla Telub-ledningen lika samarbetsvillig som den nya. Man kunde ha funnit formerna för att stoppa eller begränsa affären tidigare under hela den här perioden, precis som man fann dem i februari 1981. Det är mitt svar till Daniel Tarschys.

Fru talman! Det här svaret visar att Olle Svensson inte har förstått någonting. I februari 1981 har Telub-ledningen själv beslutat att inleda förhandlingar med den libyska motparten om att avveckla den militära delen av utbildningen. Regeringen har icke fattat beslut om att den skulle inleda sådana förhandlingar. Regeringen noterar i sitt beslut att detta beslut fattats av Telubs styrelse. Ville Telubs styrelse fatta ett sådant beslut 1979? Nej, det var just vad den inte ville. Trots att två statsråd mycket tydligt klargjorde regeringens ståndpunkt, vägrade Telub-ledningen att ta hänsyn till denna. Telubledningen fungerade så, att minsta neutrala ställningstagande sög man i sig som en svamp och uppfattade det som ett klartecken, men all den kritik, alla de övertalningar som användes för att få den att avstå från affären stötte man ifrån sig som en gås stöter bort vatten. Det var så Telub-ledningen fungerade. Regeringen gjorde precis det som Olle Svensson sade: Två statsråd avrådde Telub-ledningen från att fullfölja affären, men den ville inte ta reson. Olle Svensson har fortfarande inte givit ett svar på frågan: Vilket regeringsbeslut kan man fatta för att avbryta affären? Ännu i denna dag har något sådant regeringsbeslut icke fattats, utan det är Telub-ledningen själv som har beslutat att inleda förhandlingar. Nu säger Olle Svensson: Låt oss inte tala om den snö som föll i fjol! Jag kan förstå Olle Svensson på den punkten.

Det är två helt disparata figurer i svensk politik. De driver helt olika ståndpunkter. Jag förstår Olle Svensson mycket väl. Jämförelser undanber han sig, för de är förödande för hans egen ståndpunkt.
Fru talman! Nu tror jag Daniel Tarschys får lugna sig litet. Vem var det som reserverade sig mot regeringens handlande i fjol? Det var vi. Vad var det jag sade då? Jo: Vad vi klandrar är vimsigheten och virrigheten i agerandet. Frågan har behandlats från en rad utgångspunkter av skilda departementschefer, men ingen av de tre borgerliga regeringarna har samlat sig till någon enhetlig och gemensam bedömning. Det är det som har gett handläggningen prägel av stor förvirring och oklara besked. Denna regeringens handläggning kritiserades av oss också därför att man inte tog ansvar för sina egna beslut och sina egna ställningstaganden. Låt oss inte syssla här med förvanskningar av citat. Det borde vara ovärdigt Daniel Tarschys. Nu är vi framme vid den nya behandlingen. Låt mig då i efterskott få överlämna till Daniel Tarschys protokoll från regeringssammanträdet den 12 februari 1981. Det var ett gemensamt handels-, utrikes-, försvarsoch industriärende. Där står: ”Styrelseordföranden i Telub AB, Växjö, generaldirektören Olle Lund har vid en genomgång den 9 februari 1981 till cheferna för handelsoch industridepartementen anmält att styrelsen fått kännedom om att vissa delar i de sista avsnitten av den fyraåriga utbildningen som ges ett nittiotal libyska medborgare vid bolagets teknikskola i Växjö skulle ha viss militärteknisk inriktning — —-. Bolaget har redan inlett överläggningar med sin libyske motpart i syfte att förhindra att någon del av utbildningen kommer att innehålla militära eller militärtekniska inslag. Mot denna bakgrund har bolagets styrelse beslutat begära att regeringen uppdrar åt krigsmaterielinspektören att följa utbildningen.” Då fattades detta beslut. Den gamla Telubledningen sade följande — förneka inte fakta: Vi tar inte order av Cars! Dahlberg sade: Cars får inte skrämma mig ur Telubaffären. Men vi följer regeringens råd. Jag svarar alltså: Hade man följt den här beslutsmodellen, hade man kunnat konstruera regeringsbeslutet på precis samma sätt som skedde den 12 februari 1981, och man kunde då också ha skickat ut en presskommuniké där man sagt att man försäkrat sig om att man stoppat de militära delarna. Man kunde också ha låtit krigsmaterielinspektören följa utbildningen hela vägen. Folkpartiregeringens insatser har varit allt annat än heroiska. När man skulle avråda från affären, som det hette, då fick Malmberg åka bil med Huss till Arlanda för att över huvud taget få ett samtal. Det var oerhört passivt. Det var ingen aktivitet från folkpartiregeringens sida. Ni är inga heroer i den här frågan, kom ihåg det!

Fru talman! Jag har inte förvanskat några citat. Jag har läst upp ordagrant vad Olle Svensson sade här i kammaren i fjol. Det är därför han är så upprörd. Han tycker inte om att möta sin ståndpunkt från i fjol, då han och socialdemokraterna sade: Vi kritiserar inte Karin Söders klartecken. De har nämligen bytt ståndpunkt. I år kritiserar man Karin Söders klartecken. I fjol hade socialdemokraterna tagit del av precis samma material — eller snarare något mera material än vad Karin Söder gjort — och ändå inte kommit till den uppfattningen att Telub-affären var betänklig. Nu har de gjort det — under trycket av en stark massmediauppmärksamhet. Att Olle Svensson inte vill tala om den snö som föll i fjol förstår jag fullkomligt. Jag tackar Olle Svensson för att han läste upp regeringsbeslutet. Det bevisar precis vad jag sade. Det är alltså Telub-ledningen som beslutat ta upp förhandlingar om att avbryta utbildningen. Vad regeringen gjort är bara att ge i uppdrag åt krigsmaterielinspektören att följa utbildningen. Det finns fortfarande inte något exempel på ett regeringsbeslut av innebörden att utbildningen skall avbrytas eller kontraktet rivas upp, utan det initiativet har tagits av Telub-ledningen. Slutomdömet om socialdemokraternas hantering av Telub-ärendet måste för min del bli att deras naivitet bara kan mäta sig med deras opportunism.

Fru talman! Jag skall försöka, åtminstone för en kortare stund, att om möjligt sänka den emotionella temperaturen här i kammaren en aning. Vad konstitutionsutskottet skall granska i Telub-frågan är statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, och det skall ske så att man framför allt studerar på vilket sätt allmänna rättsprinciper tillämpas.

Man kan i och för sig ha den uppfattning som ledamöter av tre regeringar inför utskottet anfört om lämpligheten av Telubs ifrågavarande utbildning. Men det är inte konstitutionsutskottets uppgift att fälla politiska värdeomdömen, utan att utreda om regeringen eller enskilda statsråd gjort sig skyldiga till administrativa fel eller brott mot gällande lag. I anslutning till den debatt vi förde tidigare i dag om regeringens beslutsformer, kan det vara skäl att utreda om Telub-saken någonsin varit ett ”regeringsärende” i strikt mening. Ehuru många statsråd och högre regeringstjänstemän konversationsvis varit sysselsatta med saken har ärendet uppenbarligen inte protokollförts vid något regeringssammanträde, och något beslut har inte fattats i regeringen. Däremot har, som vi har hört, dåvarande utrikesministern Karin Söder fått ärendet föredraget för sig och låtit det bero därvid. Två statsråd har vidare svarat på frågor i saken i riksdagen, efter att ha inhämtat upplysningar från regeringskansliet. Det har sedermera visat sig att vissa av de lämnade uppgifterna inte har varit fullständiga. Det är dock till fullo klarlagt att ansvaret härför åvilar den tjänsteman i Telub från vilken upplysningarna inhämtats. Här skyller man inte ifrån sig, som det har gjorts gällande tidigare, ty vederbörande har ju själv öppet medgivit att det förhåller sig på det viset. En mängd personer har under utredningens gång hörts av utskottet. Härvid har, särskilt i pressen, ordet ”förhör” ofta begagnats. Det är skäl att framhålla att det inte har varit fråga om ”förhör”, emedan ingen av de hörda har varit misstänkt för brott, vare sig mot grundlagen eller mot annan lag. Ingen anklagelse har över huvud taget framställts mot någon regeringsledamot. Jag har i konstitutionsutskottet begärt att den socialdemokratiska oppositionen skulle specificera sina anklagelser och har inte fått något tillfredsställande svar. Utan anklagelse kan ingen dom fällas men heller inget frikännande ske. Den uppfattning, som möjligen kunnat erhållas genom vissa massmedias agerande, att riksdagen medvetet skulle ha vilseletts av regeringen eller av enskilda statsråd, saknar fog och har icke framförts i utskottet. Den återhållsamhet som kännetecknat handlandet under de tre regeringarna har haft sin orsak i ett noggrant aktgivande på föreskrifterna i regeringsformen. Det skulle kanske kunna sägas, att ett kraftfullare agerande skulle ha kunnat föranleda kritik mot statsråden för otillbörligt ”ministerstyre” , medan ett minutiöst iakttagande av grundlagens intentioner i stället har kommit att medföra politisk kritik med utgångspunkt från ideologiskt utrikespolitiska betraktelsesätt. Eftersom t.o.m. direkt militärutbildning av andra staters medborgare tidigare, som Anders Björck nämnt, har förekommit i Sverige förefaller det, som kritikerna inom och utom riksdagen egentligen ifrågasatt, vara den libyska regimens karaktär och avsikter. Om detta har Olle Wästberg i Stockholm hållit anföranden vid minst sex tillfällen under de två senaste riksmötena. Vi har fått höra att Libyen är en av världens mest aggressiva stater. Det är en brutal militärdiktatur, som bevisat och ständigt deklarerat sina krigiska avsikter. Det är en av militären dominerad terrorstat, som stöder både fascistiska och kommunistiska terrororganisationer — bara de har som mål att störta demokratier och döda judar. Jag har inte funnit att någon väsentlig gensaga rests mot dessa anklagelser förrän industriminister Åsling den 13 mars 1981 stillsamt påpekade att Libyen trots allt är ”en nation med vilken vi har vänskapliga kommersiella relationer”. Om man läser Olle Wästbergs i Stockholm anföranden i Telub-saken — och jag har gjort det därför att det verkligen tillhör granskningen av de ifrågavarande statsråden — finner man att han i sitt replikskifte med industriminister Åsling den 13 mars i år till sist utropade: ”Regeringen måste ju ändå ge ett politiskt svar!” Såvitt jag förstår är detta pudelns kärna. Vad Olle Wästberg har begärt, och vad de socialdemokratiska reservanterna i konstitutionsutskottet begär, är att regeringen skulle ha bedömt Telub-saken som en primärt politisk fråga och agerat därefter inom — eller möjligen utom — de regler som grundlagen föreskriver. Men i och med att man gör denna bedömning och ställer dessa krav flyttar man problemställningen från vad som numera ankommer på konstitutionsutskottet att granska — nämligen främst det sätt på vilken regeringen tillämpat allmänna rättsprinciper — och förvandlar saken till en utrikespolitisk fråga, ett slags Sydafrikaproblem. Om man vill det, kan man knappast begära att en regering — vilken den än är — skulle handla oberoende av riksdagen. Fastmera måste det väl först föreligga något ställningstagande från riksdagens eller utrikesnämndens sida. Det hade varit Olle Wästberg obetaget att föreslå riksdagen att ta ett sådant initiativ, i januari 1980 eller i år. Såvitt jag förstår har det inte skett. Industriministern konstaterade tvärtom i debatten i mars att Olle Wästberg inte ens ville säga upp det år 1974 träffade ramavtalet eller ”protokollet” — om man skall vara mera formell. Bland de områden för samarbete som protokollet nämner är bl.a. ”kommunikationer” och ”elektrisk utrustning” samt ”know-how och experter”. Jag har svårt att förstå att Olle Wästberg har kunnat säga att ramavtalet inte har något med Telub-saken att göra. Bl. a. av Knut Thybergs uttalande inför konstitutionsutskottet framgick tvärtemot att så var fallet. I den socialdemokratiska reservationen — liksom i den hyckleriets litania som Olle Svensson har lyckats åstadkomma — behandlas frågan om varför man skulle ha vägrat denna utbildning av libysk personal endast i en bisats, där det nämns att det gäller ”kunskapsöverföring med militära inslag till ett område dit Sverige inte sänder krigsmateriel”. Jag har svårt att tolka den självklarhet, med vilken man avfärdar saken, på annat sätt än att socialdemokraterna även för sin del utan vidare biträder den uppfattning om Libyen, för vilken Olle Wästberg givit så många starka och målande uttryck — låt vara att Libyen i detta sammanhang blivit dömt inför offentligheten utan att för egen del få komma till tals. Kanske den officiella tystnaden i saken har sin grund i våra, som statsrådet Åsling sade, ”vänskapliga kommersiella relationer” med detta i skilda avseenden känsliga oljeland. Låt oss hoppas att hanteringen av Telub-saken i fortsättningen skall bli mera matter-of-fact-betonad och mindre — underförstått — nedsättande för det folk som det hela djupast sett handlar om.

Fru talman! Det vi nu behandlar är efterkrigstidens kanske största politiska skandal: att vi i Sverige utbildar militär åt en av världens hårdaste diktaturer och att denna utbildning kunnat ske utan att någon av de tre regeringar som blivit informerade ingripit. När Telub-affären blivit offentlig har de ansvariga försökt bagatellisera den och t.o.m. misslett riksdagen. Libyen är en av världens hårdaste diktaturer. Armén används i förtrycket av den egna befolkningen. Också politiska flyktingar som lyckats få en fristad i andra länder förföljs och dödas. Den libyska krigsmakten har — enligt Libyens ledare Kadaffi — en huvuduppgift: att delta i ett framtida folkmordskrig mot Israel, Mellanösterns enda demokrati. I rent antisemitiska ordalag hotar Libyens ledare Israel med förintelse. Libyen har stött terroristaktioner och terrororganisationer över hela världen. Man har hjälpt både fascistiska och kommunistiska terrorister — bara de haft till syfte att störta demokratier och att döda judar. Åt detta Libyen utbildar nu Sverige militär. Telub-affären handlar djupast sett om respekten för demokratin. Det är få länder i världen som är förunnade folkstyre. I de flesta av världens länder kan människor fängslas för sina åsikters skull. Den svenska demokratins överlevnad är beroende av att demokratin klarar sig också i andra länder. Därför har vi en förpliktelse att stödja demokratiska strävanden över hela världen. Men hur skall vi i Sverige kunna göra vårt arbete för demokrati trovärdigt om vi samtidigt utbildar militär åt en av världens värsta förtryckarregimer? Och hur skall vi, om vår egen demokrati en gång hotas, kunna räkna med solidaritet utifrån när vi själva stöder demokratins motståndare? Om Sverige kan utbilda libysk militär, vad finns det då för gräns för svek mot de demokratiska strävandena? Därför är det nödvändigt att riksdagen reagerar. Fru talman! Konstitutionsutskottet medger —i motsats till vadt.ex. Nils G. Åsling gjorde i en riksdagsdebatt förra våren — att regeringen kan ingripa mot att ett statligt företag utbildar militär åt Libyen. Att man kan göra det är heller inte konstigt. Det är naturligt att regeringen — eftersom staten är ägare —-har samma möjligheter som varje annan ägare till ett aktiebolag att ingripa. Utskottet visar också på flera framkomliga vägar för att ingripa. Samtidigt tycks utskottet mena att sådana ingrepp skulle strida mot praxis och vara exceptionella. Det är riktigt. Men vad är det då att utbilda militär åt Libyen, åt en terrorregim? Strider inte det mot praxis? Är inte det en exceptionell åtgärd? ; Möjlighet att stoppa Telub fanns hela tiden. Men det fanns inga statsråd som ville ta i frågan, som var tillräckligt engagerade för att ta på sig besväret. Det är osäkert i hur hög grad de olika statsråden i de tre regeringar som behandlat Telub-frågan vetat om att utbildningen hade renodlat militära inslag. I Telubs kontrakt med den libyska krigsmakten finns inskrivet att soldaterna skulle få lära sig militära tillämpningar i bl.a. elektronik, radar och robotteknik. Om statsråden vetat om den militära tillämpningen eller inte är egentligen tämligen likgiltigt. Efter sin fyraåriga utbildning kommer de libyska soldaterna — oavsett om de varit med om de militära tillämpningarna eller inte — att återvända till Libyen bättre lämpade att delta i krig och terror och i det folkmord Libyens härskare drömmer om. Ifall ett nytt krig bryter ut i Mellanöstern kommer troligen Sverigeutbildade soldater att delta i kriget mot Israel. Att libyerna var militärer och att den libyska krigsmakten var beställare fick redan Karin Söder reda på när ärendet drogs för henne i utrikesdepartementet i november 1977. Men Karin Söder slog inte larm, hon informerade inte regeringen i dess helhet, hon gjorde ingenting för att stoppa Telub — trots att förhandlingarna med Libyen inte börjat. Kunskapen om att Telubs elever var militärer var vitt spridd inom kanslihuset. Sannolikt kände ett tiotal personer till fakta. Bland dem som fick utförlig information om Telub var försvarsminister Eric Krönmark. Han tyckte att affären var olustig, men inte för att den stärkte en makt som kränker demokratiska frioch rättigheter, utan därför att försvarshemligheter skulle kunna läcka ut till Libyens allierade, Sovjetunionen. Därför ingrep Eric Krönmark med kraft och med all rätt för att kontrollera att sekretessläckor inte fanns. Mot det faktum att man utbildar militärer åt en gangsterregim hade Eric Krönmark uppenbarligen inte några invändningar. Jag menar att riksdagen inte utan anmärkning kan låta det passera att tre svenska regeringar låter Telub offerera, påbörja och fortsätta utbildning av militärer till en terrorregim. Jag menar att de statsråd som först fick veta att Telub skulle utbilda militärer och inte ingrep för att stoppa affären, inte gjorde den till ett regeringsärende, bär en stor skuld. Det bör också komma till uttryck i riksdagens granskning — annars blir den granskningen en meningslöshet. Telub-affären avslöjades inför offentligheten den 1 december 1979 av tidningen Expressen. Från början förnekades tidningens uppgifter av de ansvariga. Efter ett år skulle det visa sig att Expressen hade rätt på nästan varje punkt. Några dagar efter tidningens avslöjande uppvaktar Israels ambassadör statsminister Thorbjörn Fälldin. Inför ambassadören beklagar Thorbjörn Fälldin att Telub-utbildningen blivit något annat än vad man tänkt sig och bekräftar att den personal som skall utbildas är militär. Inför mötet med Israels ambassadör och efter mötet framställdes två PM. De innehöll alla fakta. De bekräftade de uppgifter som då blivit offentliga genom Expressen. Och där framgick tydligt att de ungdomar som skulle komma till Växjö var militärer. Dessa PM tillställdes också handelsministern. Men drygt en månad efteråt står Staffan Burenstam Linder i denna talarstol och förnekar alla militära inslag i Telub-utbildningen. Han förnekar också att eleverna hos Telub är militärer. Oavsett hur långt man drar citaten, står det klart att Staffan Burenstam Linder sagt t.ex.: ”Det är fel att säga att detta är någon sorts utbildning av militärer.” Det går att återge tre fyra citat till med precis samma innebörd. Om inte detta är att vilseleda Sveriges riksdag, vad är då ordens innebörd? Den riksdagsledamot som ställer en fråga i riksdagen måste ha rätt att anta att statsrådet svarar med sanningen, med den sanning han vet. Vad fyller ett konstitutionsutskott för funktion, om det inte är redo att hävda denna rätt? Jag har i tidningarna sett att Staffan Burenstam Linder nu försvarar sig med att han aldrig fått reda på att utbildningen hade militärtekniska inslag. Nej, det hade han troligen inte fått. Men han hade fått reda på att Telub-utbildningen gällde utbildning av militärer — och det förnekade han. Över huvud taget är försöken att skilja på militär utbildning och utbildning av militärer orimliga. Varför skulle den libyska krigsmakten betala dyra pengar för att utbilda personal vid en svensk försvarsindustri, om det inte var för att den hade ett militärt intresse av utbildningen? Nu har en rad av regeringens försvarare gått upp i denna talarstol och sagt att det förekommer allt möjligt som inte är så bra. Gunnar Biörck i Värmdö citerade, uppenbarligen med instämmande, industriministerns ord att Libyen ändå är ett land som vi har vänskapliga kommersiella relationer med. Javisst har vi det, och det skall vi fortsätta att ha. På samma sätt har vi vänskapliga kommersiella relationer med Östtyskland, Sovjetunionen och en del latinamerikanska diktaturer. Det leder emellertid inte till att vi från dessa länder skall ta emot militärer för att ge dessa kvalificerad utbildning. Att bedriva handel är ofta ett bra sätt att bekämpa diktaturer. En statsledning som har omfattande kommersiella förbindelser med omvärlden kaninte i längden hålla sin egen befolkning i okunnighet. Därmed är inte sagt att vi skall utbilda militärer åt dessa regimer. Anders Björck sade att vi har utbildat militärer från andra länder. Ja visst, det har vi gjort, men det har skett i samband med att vi sålt krigsmateriel. När några kryssare såldes till den föregående demokratiska regimen i Chile utbildades personal till de kryssarna. Det är inte så konstigt. Det finns naturligtvis när det gäller vapenexporten en rad gränsfall, men det måste ju ändå ligga långt bortom gränserna att utbilda militär åt en av världens skräckregimer som Libyen. Också socialdemokraterna och vpk kommer att rösta för anmärkningar mot olika regeringsledamöter och mot de tre regeringarna. Därmed menar jag att de biter huvudet av skammen. Konstitutionsutskottets socialdemokrater fick förra året hemliga dokument som visade att Telubs utbildning var militär. De höll tyst. De protesterade mot den klumpiga hanteringen av ärendet, inte mot utbildningen av libysk militär. När de nu vill rikta anmärkning mot de mest ansvariga underkänner 1981 års socialdemokrater de socialdemokrater som behandlade frågan 1980. Under hela 1980 pågår Telub-debatten. Gång på gång tar jag upp frågan i riksdagen och får från Staffan Burenstam Linder och Nils G. Åsling svaret: Inga militärer, inget behov av att ingripa. Socialdemokraterna tiger. Nu vill. Nr 145 socialdemokraterna rikta anmärkning mot de ansvariga. Det gör de rätt i. Onsdagen den Det är en bra reservation, men det är föga heroiskt. 20 maj 1981 Vänsterpartiet kommunisterna har aldrig stått upp för demokratiska ideal i Mellanöstern. Vpk motionerar i riksdagen om stöd till PLO, som ju på sitt program har Israels utplåning. Vem tror att vpk vid makten skulle ha haft något att invända mot utbildningen av libyer? Och i den skrivning som vpk här lägger fram och i det som Jörn Svensson har sagt i talarstolen finns nästan inte ett ord av kritik mot Libyen. Det är regeringen man tycker illa om, inte den libyska terrorregimen. Det är avslöjande. En och annan har frågat mig om det inte skulle vara att ställa sig i dåligt sällskap att rösta för en anmärkning i riksdagen tillsammans med socialdemokrater och vpk. Mitt svar är att det är bättre att göra rätt i dåligt sällskap än att göra fel. Och det vore fel att låta det passera att tre regeringar utan att ingripa har åsett hur ett svenskt statligt företag utbildar terrorister. I Svenska Dagbladet har det sagts att socialdemokraterna låtit bli att rikta anmärkning mot några folkpartistiska statsråd för att underlätta för mig att rösta för en prickning. Det är möjligt att socialdemokraterna tänkt på det sättet. Själv är jag starkt kritisk mot folkpartiregeringens handläggning av Telub-affären. Också den hade chansen att stoppa utbildningen, men tog den inte. Men det är en barock tanke att ett statsråds handläggning av ett ärende inte skall bedömas i sak utan efter vilket parti statsrådet tillhör. Om riksdagsledamöter alltid i varenda fråga, oavsett samvete och övertygelse, röstar med det egna partiet eller med den egna regeringen, vad har vi då enskilda riksdagsledamöter för? Mitt syfte med att agera i Telub-frågan har först och främst varit att Sverige skall sluta att utbilda soldater till Libyen. Detta syfte har hittills inte nåtts. Utbildningen hos Telub fortsätter. De 100 soldaterna finns kvar i Växjö, och av förhören i konstitutionsutskottet framgår också att den utbildningen kommer att fortsätta i två tre år till. Och sker det, blir ju dagens diskussion något av en meningslöshet. Om tre regeringar skulle utsättas för anmärkning av riksdagen därför att de tillåtit att Telub-utbildningen offererats, påbörjats och fullföljts, kan då nästa regering bara låta affären fortsätta? Vad tycker socialdemokraterna på den punkten? Anser socialdemokraterna, som ju vill pricka regeringarna för att de har låtit utbildningen påbörjas, att vi skall fortsätta att utbilda libyska soldater i Sverige eller inte? I reservationen till konstitutionsutskottet skrivs helt korrekt att det inte går att skilja på civil och militär utbildning av militärer. Men då skall vi väl inte tillåta utbildning av libysk militär i fortsättningen heller. Vad säger socialdemokraterna på den punkten? Och vad säger centerpartiets, folkpartiets och moderaternas företrädare? Anser ni att utbildningen vid Telub av libyska militärer skall fortsätta eller inte? På den frågan borde det gå att få ett klart besked.

Fru talman! Olle Wästberg i Stockholm har haft som ledmotiv att han tycker illa om Libyen. Han påstår att det är en gangsterregim som styr där nere. Nå, det är hans betyg. Olle Wästberg har avgett en röstförklaring, och han grundar den på att han, som han säger, värnar om demokratins trovärdighet. Men, Olle Wästberg, är det inte fråga om också demokratiska politikers trovärdighet? Olle Wästberg har agerat mycket i den här frågan, både i tal och i skrift. Bl. a. fanns det häromdagen en artikel på mittuppslaget i Expressen, där Olle Wästberg förklarade hur han tänkte rösta. Det fanns uppgifter i den artikeln som jag måste fråga om Olle Wästberg vidhåller, t.ex. påståendet att Staffan Burenstam Linder deltog i ett sammanträffande med Israels ambassadör och statsministern. Vidhåller Olle Wästberg vad han sagt i den artikeln? Ja eller nej? Naturligtvis är det så att man alltid skall reagera när man känner för det. Man väljer tidpunkten. Libyenaffären är ingenting nytt, Olle Wästberg. 1974, när vi hade det stora Libyenbesöket, när de stora omfamningarna skedde, när avtalet skrevs — hur reagerade Olle Wästberg då? Jag har bläddrat igenom varje sida i Expressen, i Aftonbladet och i Dagens Nyheter för den aktuella veckan. Där finns inte ett ord från Olle Wästberg. Då teg Olle Wästberg. Men i dag är det naturligtvis opportunt att stiga upp i talarstolen. 1974 var det oljebrist, men i dag är det annat. I dag spelar Olle Wästberg gärna hjälterollen, han spelar ömkligen med i det politiska spelet, det skickligt regisserade spel som socialdemokraterna har arrangerat i den här frågan. Det är Olle Wästbergs roll. Det är vad vi kommer att minnas av den här debatten från 1981 års riksmöte.

Fru talman! Jag vill bara konstatera att vad Olle Wästberg i Stockholm här har sagt om hur han kommer att använda sitt votum i den votering, som så småningom skall företas, innebär att han inte voterar för att åstadkomma en konstitutionell prickning, utan att han voterar som en politisk manifestation mot Libyen och, som jag förmodar, för Israel. Det är Olle Wästbergs fulla rätt att föra denna kamp, som han fört så många gånger tidigare på andra sätt, men av vad han har sagt kan man konstatera att om reservationen vinner i voteringen, så innebär detta icke en konstitutionell prickning av de ifrågavarande statsråden, utan det är uteslutande en politisk manifestation i ett utrikespolitiskt ärende.

Fru talman! Bara en liten kort kommentar med anledning av det senaste anförandet av Olle Wästberg i Stockholm. Han säger att vpk aldrig stått upp för demokratin i Mellersta Östern, och han anklagar oss för att vi inte här heller har berört den frågan. Vad först och främst gäller det som jag sist nämnde är detta inte en utrikespolitisk debatt, utan detta är en debatt som uteslutande rör de svenska statsrådens ansvar för deras ämbetsutövning, och detta ansvar kan inte bedömas utifrån värderingar av utrikespolitiska händelser eller den utrikespolitiska situationen i Mellersta Östern. Detta är ingen Mellanösterndebatt— det är en konstitutionell debatt. Låt mig sedan säga till Olle Wästberg att jag inte kommer att ta upp någon debatt med honom på den andra punkten i detta sammanhang, utan detta får vi återkomma om. Låt mig bara säga att det faktiskt finns litet andra uppfattningar om hur man bäst främjar freden och demokratin i Mellersta Östern än den uppfattning som han ger uttryck åt. Man kan reagera både mot vissa arabledares utrop om att de skall utplåna det israeliska folket och den israeliska staten och mot officiella talesmän för den israeliska regeringen när de talar om att man skall utplåna de palestinska lägren — en verksamhet som de dessutom f. n. håller på med i detta avseende. Det är kanske så, Olle Wästberg, att det inte är din linje som främjar demokratin, framstegen och freden i Mellanöstern utan i stället en linje som respekterar det palestinska folkets nationella rättigheter. Man bör samtidigt ta fasta på den förnuftiga och kloka fredsopinion som utvecklas inne i Israel och som bygger på insikten att det endast är genom en ömsesidig respekt för varandras rättigheter som fred och demokrati på sikt kan garanteras.

Fru talman! Jag vill först rikta mig till Jörn Svensson. Jag är naturligtvis kritisk mot Israel på en del punkter, men Israel är den enda parlamentariska demokratin i Mellanöstern. När ett svenskt helstatligt företag utbildar militär som skall delta i ett folkmordskrig mot Israel, är detta en så exceptionell åtgärd att det faktum att statsråd som blir informerade inte fört upp den saken som regeringsärende och tagit ställning bör föranleda en konstitutionell anmärkning. Jag menar att det är en konstitutionell fråga, och det är naturligtvis också en konstitutionell fråga att rikta en anmärkning mot statsråd som direkt har vilselett riksdagen. Sven-Erik Nordin hade ett utbrott här i talarstolen och frågade vad jag gjorde 1974 när premiärminister Jalloud var här. Jag vet inte om det nådde tidningarna, men jag kan nämna att jag höll ett antal anföranden där jag bl.a. kritiserade Olof Palme, som hade en presskonferens i Grands spegelsal och talade om ”min vän Jalloud”, alltså representanten för en av världens terrorregimer. Sven-Erik Nordin frågade mig hur det var med påståendet att Staffan Burenstam Linder deltagit i ett samtal tillsammans med statsminister Fälldin med Israels ambassadör. Jag hade hämtat den faktauppgiften från den socialdemokratiska reservationen — det var naturligtvis dumt eftersom den var fel. Däremot gjordes det en uppteckning från detta möte som delgavs handelsministern och som rimligen borde ha varit en del av underlaget för det svar som handelsministern lämnade här i kammaren och där han direkt förnekade att de ungdomar som utbildades i Växjö skulle vara militärer. Sven-Erik Nordin säger litet överslätande om en del av mina uttryck om Libyen att det är mitt betyg av Libyen. Har Sven-Erik Nordin något annat betyg som ligger till grund för Sven-Erik Nordins ställningstagande? Har han en annan uppfattning i sak om Libyen? Jag har hittills inte fått svar på frågan: Tycker ni att det är rimligt att en utbildning skall fortsätta, när ni vill pricka ett antal statsråd och regeringar för att de har tillåtit att den satt i gång? Tycker socialdemokraterna det, som nu har skrivit denna stora och välformulerade reservation? Tycker man att det är riktigt att vi fortsätter att utbilda 100 libyska soldater i Växjö? Det är ju ändå en springande punkt för dem som vill ge sig in på en prickning.
Fru talman! Nu urskuldar sig Olle Wästberg i Stockholm med att han höll föredrag 1974 och därför inte skrev några artiklar. Vi får väl då notera att artikelskrivandet har blivit desto intensivare sedan dess. Olle Wästberg nödgas erkänna att uppgifterna i den här helsidesartikeln rymde rena lögner. Han urskuldar sig med att han har hämtat dem ur den socialdemokratiska reservationen. Jojo, regin fungerar! Men skillnaden är att Olle Svensson — socialdemokraternas talesman — steg upp här i kammaren och ärligt beklagade det inträffade och själv tog skulden på sig. Så gör inte Olle Wästberg. Han ber inte om ursäkt, utan han upprepar sina gamla påståenden. Han sysslar med utrikespolitik i stora ord och åthävor.

Fru talman! Vad är det här för löjlighet, Sven-Erik Nordin? Jag beklagade nyss att jag hämtat uppgiften om att Staffan Burenstam Linder varit närvarande vid sammanträdet med den israeliska ambassadören ur den socialdemokratiska reservationen. Men det är egentligen en fullständigt likgiltig uppgift för bedömningen av hur det ligger till med sanningen. Förnekar Sven-Erik Nordin att Staffan Burenstam Linder när han stod i denna talarstol den 22 januari måste ha vetat att de libyska ungdomar som fanns i Växjö var militärer? Han visste sannolikt inte att det fanns militärtekniska inslag i utbildningen. Men han visste att de var militärer, och det var det han förnekade. Hittills har jag inte hört någon som i denna långa debatt har sagt någonting annat eller som förnekat att Staffan Burenstam Linder skulle ha vetat om den saken. Sedan kan man ju alltid diskutera vad man skrev 1974 eller inte skrev och vad man fick in i tidningarna 1974 eller inte. Jag hade samma inställning då som nu — jag har haft precis samma inställning hela tiden — nämligen att formerna för Jallouds statsbesök 1974 var orimliga och visade brist på insikt om vad Libyen var för sorts stat. I det avtal som skrevs sades det ingenting om att man skulle utbilda militärer. Det skulle ha blivit ett ramaskri här i riksdagen, ifall den dåvarande regeringen hade beslutat att i Sverige utbilda militärer åt Libyen. Detta kom inte fram förrän i tidningsuppgifter i början på december 1979. När jag började ställa frågor om det i riksdagen förnekade man att det skulle vara någon militär utbildning. Under den tiden teg man från socialdemokratiskt håll, liksom från de övriga partiernas sida. Jag menar att om vi skall få någon rätsida på det här problemet så är det två saker som bör ske: För det första bör vi göra klart för oss att Sveriges riksdag inte kan acceptera vare sig att bli missledd eller att regeringar inte ingriper mot statliga företag som utbildar libysk militär. För det andra bör vi få besked från dem som vill pricka statsråden om huruvida de anser att följden av prickningen också är att utbildningen — den utbildning som man vill pricka statsråden för att de varit med om att tillåta — bör avbrytas. Följden av ett beslut om anmärkning måste rimligen vara att utbildningen av libysk militär i Växjö stoppas.

Fru talman! Bara några få kommentarer. Jag har med stort intresse lyssnat till den debatt som har varit här och naturligtvis även studerat det föreliggande utskottsbetänkandet, som jag måste säga egentligen är ett ganska märkligt aktstycke. De socialdemokratiska reservanterna vill rikta anmärkning mot två moderata statsråd och ett centerstatsråd. Det vill man göra på grunder som verkar vara mera politiskt taktiska än sakligt motiverade. Logiken skulle ju annars rimligen ha krävt att anmärkning hade riktats mot fler statsråd. Redan i den socialdemokratiska reservationen till förra årets granskningsbetänkande konstaterade man ju att inte mindre än tre regeringar deltagit i överläggningarna om denna utbildning. En av dessa tre regeringar var regeringen Ullsten. Den regeringen var kanske i realiteten mer informerad om Telub-affären än någon annan. Detta gäller inte minst dåvarande handelsministern Hadar Cars. Det ligger därför, fru talman, rätt mycket logik i det yrkande som Jörn Svensson i dag har framlagt. Han anser nämligen att en erinran bör framställas även mot f. d. statsrådet Hadar Cars. Men hade socialdemokraterna yrkat på detta i konstitutionsutskottet, hade det kanske inte gått att vid voteringen få med Olle Wästberg i Stockholm. Fru talman! Jag tänker inte stödja vänsterpartiet kommunisternas yrkande lika litet som den socialdemokratiska reservationen, men det skall ändå bli mycket intressant att se hur Olle Wästberg röstar när det gäller Hadar Cars. Olle Wästberg nämnde inte någonting om det i sitt anförande, men det kommer kanske att framgå senare. Det rättspatos som Olle Wästberg visat, och som han naturligtvis skall åtnjuta respekt för, måste rimligtvis sträcka sig längre än till att gälla statsråd i andra partier än det egna. Det lär inte vara lätt för Olle Wästberg att göra gällande, i varje fall inte här i kammaren, att statsråden på folkpartiregeringens tid var sämre informerade än exempelvis statsråden i de två Fälldinregeringarna. Jag vill gärna säga, att om inte vpk hade ställt det här yrkandet, skulle jag själv ha gjort det, bara för att se hur man röstar i denna fråga. Hela Telub-affären har, enligt mitt förmenande, väckt en uppmärksamhet, som tyvärr verkligen ger skäl för uttrycket ”a stinker”. Det stinker partitaktik lång väg, taktik i dess allra sämsta bemärkelse. Jag konstaterade att Olle Svensson i sitt anförande menade att de folkpartistiska statsrådens insatser var långt ifrån heroiska. Men varför har då inte Olle Svensson i logikens namn dragit slutsatser av detta i konstitutionsutskottet? Sedan en annan sak, fru talman. Det gäller den formella gången vid handläggningen av detta ärende, när vi så småningom kommer till voteringarna. Nu har det ju riktats kritik mot flera olika statsråd, som så småningom blir föremål för omröstning. Jag vill understryka — och jag förstår att så också blir fallet — att vid omröstningarna varje statsråd bör behandlas var för sig när det gäller anmärkningarna. Det kan ju finnas olika meningar om huruvida man skall pricka ett eller flera statsråd. Jag har velat säga detta, eftersom det är utomordentligt angeläget att den voteringsordningen iakttas.
Fru talman! För att hindra mytbildning ber jag att få understryka att den socialdemokratiska reservationen är kritisk mot folkpartiregeringens handläggning av frågan. Vi säger: ”Gemensamt för vad som hände i de båda borgerliga regeringarna”, alltså Fälldin I och Ullsten-regeringarna, ”var att berörda statsråd lät möjligheterna till ingripanden — om de verkligen velat göra sådana — rinna sig ur händerna.” Vi har gjort en utförlig beskrivning av vad som hände i folkpartiregeringen och har stannat för en kritisk bedömning.

Fru talman! Olle Wästberg i Stockholm har i denna affär varit mycket aktiv, och man har fått intrycket att han har vetat mycket mera än de stackars statsråd som har haft att handlägga ärendet. Men jag tycker att vi kan kräva av Olle Wästberg att han är konsekvent i sina bedömningar och i sitt röstande i denna fråga. Olle Wästberg, jag vill gärna fråga: Anser ni att det är rimligt att ett liberalt statsråd ger klartecken till utbildning av libyska officerare när det gäller avancerad kartritning och annat? Hur kommer Olle Wästberg att rösta, om den frågan skulle komma upp till behandling i kammaren? Tar Olle Wästberg avstånd från ett sådant handlande? Han måste vara väl insatt i ärendet. Det utgår jag från, så välinformerad som han har varit när det gäller de svensk-libyska kontakterna. Den andra frågan, fru talman, är: Anser Olle Wästberg att det var riktigt av handelsminister Cars att låta Uniconsultaffären passera, som innebar att Sverige skulle bygga skyddsrum åt sovjetiska ubåtar i Libyen? Får detta några konsekvenser för Hadar Cars del enligt Olle Wästbergs uppfattning? Så till den tredje frågan: Anser Olle Wästberg att det var riktigt att, som man gjorde 1975, ge AB Teleplan rätt att utbilda libyska officerare i Libyen i militära ämnen? Varför har Olle Wästberg icke kritiserat den affären? Olle Wästberg säger att vi skall ha ett normalt handelsutbyte med Libyen. Men vad innebär det? Innebär det att olika former av utbildning icke kan komma i fråga när det gäller Libyen? Olle Wästberg gör ett stort nummer av att de som i dag utbildas i Växjö är libyska militärer. Enligt de uppgifter som har kommit oss till del — Olle Wästberg har måhända bättre information, som alltid i den här frågan — rör det sig om personer som har ungefär 40 dagars disciplinär utbildning. Jag vet inte hur länge Olle Wästberg har gjort militärtjänst. Normalt brukar det i Sverige röra sig om ett år. Mot den bakgrunden torde Olle Wästberg i hög grad kunna betraktas som svensk militär — med samma logik som han här tillämpat. Hur definierar Olle Wästberg en militär i de här sammanhangen? Olle Wästberg beklagar att han har blivit lurad av en felaktig uppgift i den socialdemokratiska reservationen. Sträcker sig hans förlåtande sinnelag så långt att även statsråd i olika regeringar, som har fått felaktiga informationer, kan innefattas i hans eventuella misskund? Statsråden har ansvaret för att kammaren får information vilken, som han själv sade, är sann såvitt vederbörande statsråd vet. Erkänner Olle Wästberg att det kan förekomma att statsråd får felaktiga informationer? Tror Olle Wästberg att Staffan Burenstam Linder, Eric Krönmark eller Karin Söder — framför allt gäller det Staffan Burenstam Linder — medvetet har ljugit för kammaren? Vilka är motiven i så fall för Staffan Burenstam Linder att ljuga för kammaren? Får jag också konstatera att det icke bara är så att vi under många decennier har utbildat utländska militärer i Sverige i samband med försäljning av materiel. Det har också förekommit en rad olika utbildningsaktiviteter som icke har samband med försäljning. Min fråga till Olle Wästberg är då: Är det någonting som icke skall få förekomma i framtiden? Sedan vill jag beröra en fråga som Per-Olof Strindberg ställde. Olle Wästberg har talat väldigt mycket om moral. Han har sagt att han anser att alla tre regeringarna har burit sig illa åt. Det måste väl i så fall även innebära att personer i alla tre regeringarna har burit sig illa åt. Mot bakgrund av den information som jag i olika avseenden har lämnat här i kammaren om hur olika statsråd har uppträtt vill jag fråga: Innebär det att endast de statsråd som nämns i den socialdemokratiska reservationen skall prickas med Olle Wästbergs hjälp? Eller är Olle Wästberg, som enligt egen uppgift självständigt gör moraliska bedömningar, beredd att yrka på att kritik skall riktas också mot andra statsråd, som enligt hans förmenande kan ha uppträtt olämpligt? Konsekvensen av hans många aktiviteter måste ändå bli att han gör ett sådant ståndpunktstagande. Allra sist, fru talman, måste jag säga att det icke ankommer på konstitutionsutskottet att granska Libyens handlande. Jag kan dela många av de bedömningar som flera ledamöter här har gjort om Libyen som land, men det är faktiskt något som faller utanför konstitutionsutskottets granskning.

Fru talman! Det som så ofta gör och har gjort riksdagens granskning av regeringarnas arbete till en meningslöshet är när riksdagsledamöter och försvarare av regeringarna aldrig lyckas höja sig över det omedelbart partitaktiska, när man försöker bedöma frågor inte i sak utan efter partipartiska hänsyn. Jag tycker att en rad av de frågor som ställts av Per-Olof Strindberg och Anders Björck präglas av detta. Jag är — det har jag sagt — kritisk mot folkpartiregeringens agerande. Man hade möjlighet att stoppa utbildningen. Man borde ha gjort det. Just Hadar Cars gjorde väl mer än andra för att stoppa utbildningen, i och med att han tog upp frågan i regeringen och föreslog att utbildningen skulle stoppas. Frågan lyftes då över på andra statsråd, som gjorde alltför litet. Sedan frågar Anders Björck om en hel rad andra affärer. Jag är kritisk mot de flesta av dem. Om de kommer upp här i kammaren till direkt behandling, får jag ta ställning till dem. Jag tycker naturligtvis att statsråd är förlåtna, om de fått felaktig information av sina tjänstemän och andra och vidarebefordrar denna. Det har inte varit tal om något annat. Ingen har anklagat Staffan Burenstam Linder för att han i en debatt här i kammaren förnekat att utbildningen hos Telub har militärtekniska inslag. Han visste sannolikt inte något annat. Men han visste att eleverna i Växjö var militärer. Det sade han ingenting om. Han visste att beställaren var den libyska krigsmakten. Det sade han ingenting om. Skall vi i framtiden inte få utbilda militärer, också när det sker vid sidan om leveranser av krigsmateriel? frågar Anders Björck. Jovisst! Jag tycker att vi skall ha — och det lär vi väl få — en lagstiftning som likställer utbildning av militärer och militär utbildning med krigsmaterielexport. Då skall man naturligtvis kunna exportera militär utbildning enskilt. Men tänker sig Anders Björck, eller någon annan, att vi då skall tolerera utbildning av libysk militär? Bortom varje gräns, där det är tänkbart att utbilda militär personal, måste väl ändå Libyen ligga? Vi kan inte tänka oss att utbilda militärer åt Libyen, Sydafrika, Chile och en rad andra länder. Sedan finns det naturligtvis länder beträffande vilka man får göra samma bedömningar som då det gäller krigsmaterielexport och komma fram till någon sorts avvägning.

Fru talman! Jag ställde ett antal konkreta frågor till Olle Wästberg i Stockholm. Jag frågade bl.a. hur han avsåg att rösta när det gäller dåvarande handelsministern Hadar Cars. Olle Wästberg, som har stått i den här talarstolen och talat så mycket om moral och klara och raka besked, gled undan den frågan. Olle Wästberg, som i hela den här affären har varit en kombination av mästerdetektiven Kalle Blomkvist och en storinkvisitor, svarade inte. Kan vi inte före voteringen få ett klart besked på den här punkten av den som talar så mycket om moral? Det tycker jag faktiskt att vi borde kunna få. Sedan är det i grunden fel att påstå att vi i konstitutionsutskottet bara skulle ägna oss åt partitaktik. Det är väl i så fall Olle Wästberg som just nu gör sig skyldig till det, om han inte kan ge besked. Vi har just konstaterat — det har också Olle Wästbergs partivänner gjort — att vi riktat kritik även mot borgerliga statsråd. Jag har varit med i andra sammanhang och riktat kritik också mot moderata statsråd för felaktigheter som jag tycker att de har begått. Jag har inte varit rädd för att göra det och är det sannerligen icke i den här frågan heller. Men man får, som så ofta har sagts, se till det sakliga innehållet. Olle Wästberg tycker illa om Libyen. Jag respekterar hans uppfattning på den punkten. Men det är inte Libyen som land konstitutionsutskottet har att ta ställning till utan till frågan om ett antal statsråd, inkl. partivänner till Olle Wästberg, har förfarit felaktigt, när de handlagt en fråga om utbildning, som enligt svensk lag är tillåten. Det är det vi behandlar i det här utskottet. I övrigt tycker jag att man skall använda de utrikespolitiska debatter som kammaren anordnar till att säga vad man tycker om vissa länder. Olle Wästberg medger själv att Staffan Burenstam Linder sannerligen inte visste vad vi nu vet. Det är naturligtvis väldigt beklagligt. Vad han visste, enligt Olle Wästberg, var att det rörde sig om personer som Olle Wästberg betecknar som libyska militärer — och det lär innebära 40 dagars utbildning i att ”vända klack”, som man säger på militärt språk, lära sig hälsa och litet annat. Jag frågade Olle Wästberg för några minuter sedan: Har Olle Wästberg mer informationer om den eventuella militära bakgrund som de här personerna kan ha? När det gäller den fortsatta utbildningen av dessa militärer har konstitutionsutskottets majoritet mycket klart sagt ifrån att vi hälsar med tillfredsställelse att man har tagit initiativ till att bryta den militära delen av den här utbildningen. Vi förutsätter att det sker så fort som möjligt, även om det kan leda till ekonomiska förluster för det statliga företaget Telub.

Fru talman! Jag gled inte alls undan när det gällde Hadar Cars. Jag avser inte att rösta på det kommunistiska yrkandet på den punkten, av det enkla skälet att jag är starkt kritisk mot folkpartiregeringens handläggning av Telub-affären. Man borde ha stoppat den. Men av alla de statsråd som handlade den frågan inom folkpartiregeringen var Hadar Cars den som försökte stoppa Telub. Han fick inte fullfölja detta utan det lades över på andra statsråd. Anders Björck säger att jag tycker illa om Libyen och att det må vara mig obetaget. Det är inte så att jag tycker illa om Libyen, utan jag tycker illa om den libyska regimen därför att det är en terroristregim — en regim somt.o.m. förföljer politiska flyktingar från det egna landet och dödar dem i Holland, Storbritannien och USA, därför att det är en regim som håller det egna folket i hårt förtryck, därför att det är en regim som stöder terrorister över hela världen. När vi stärker den statens krigsmakt motarbetar vi demokratiska strävanden — och det är en allvarlig sak. Det är allvarligt när statsråd kan acceptera att det sker. Sedan ifrågasätter Anders Björck om dessa ungdomar är militärer. De har bara gått igenom 40 dagars militärutbildning, säger han. Men vilka är det som beställt utbildningen? Det är den libyska krigsmakten. Var har man beställt den? Jo, på en svensk försvarsindustri. Varför har man gjort det? Och vad ingicki det ursprungliga kontraktet? Jo, en rad militära tillämpningar när det gällde radar, elektronik, robotteknik. Varför skulle den libyska krigsmakten beställa militär utbildning hos en svensk försvarsindustri om det inte var så att man avsåg att ha militär användning av dessa 100 soldater? Utbildningen är till för att man skall stärka den krigsmakt vars uppgift i framtiden skall vara att delta i ett folkmordskrig mot Mellanösterns enda demokrati!

Fru talman! Jag skall inte kommentera det som senast anfördes om Libyen. Vi får säkert tillfälle att återkomma till Libyen som land och dess utrikespolitiska intentioner i andra sammanhang.

Fru talman! Jag tror inte att vidare debatt tjänar något vettigt syfte. I den mån Olle Wästberg — åtminstone i egna ögon — haft en änglagloria svävande över sitt huvud har den efter hans senaste framträdande i talarstolen definitivt försvunnit.

Det är vad debatten i dag handlar om. Jag är kritisk mot samtliga de tre regeringar som handlagt ärendet, inkl. folkpartiregeringen — naturligtvis. Nu råkar Hadar Cars vara den ende som har reagerat med att vilja stoppa Telub-affären — låt vara att han också gjorde för litet; han borde ha gått ut offentligt. Därför tycker jag att det är orimligt att rösta för en anmärkning när det gäller honom. Men det är rimligt att göra Nr 145 det när det gäller de statsråd som först fick information i ärendet och inte ingrep. Det är rimligt att göra det när det gäller det statsråd som trots att han visste bättre meddelade riksdagen att ungdomarna i Växjö inte var militärer. Det är rimligt — och det är naturligtvis huvudsaken — att rikta kritik mot samtliga de tre regeringar som handlagt ärendet. Anders Björck säger att vi får tala om utrikespolitiken en annan gång, och det skall vi kanske göra. Men själva kärnan i denna fråga är ändå om vi skall betrakta det som bara en formell fråga bland andra — t.ex. som ett planärende — att vi i Sverige sätter i gång att utbilda 100 militärer åt Libyen och att den utbildningen bara fortsätter. Det är ingen fråga som andra — det är därför vi diskuterar den här i dag, och det är därför den har blivit så viktig. Det är en av efterkrigstidens värsta politiska skandaler, att en demokratiskt vald svensk regering kunnat ge ett sådant stöd till antidemokratiska krafter som den här utbildningen inneburit. Vad Anders Björck gör innebär att han accepterar att ett antal regeringar utan att ingripa låtit den här utbildningen ske.

Fru talman! Jag har all respekt för Olle Wästbergs i Stockholm utrikespolitiska patos. Det är bara av artighet mot kammaren som jag icke tar upp tiden med långa debatter om Libyen och Mellanöstern. Jag vet inte hur oense vi skulle vara på den punkten. Men när Olle Wästberg säger att det är utvikningar jag gör när jag visar på ett par motsvarande affärer reagerar jag. Olle Wästberg skulle ha rivit upp himmel och jord för dessa affärer — hur duktig Olle Wästberg är på det vet vi ju — om han själv kommit på dem och om de inte hade gällt folkpartistatsråd. När Olle Wästberg från kammarens talarstol i den ena repliken talar om simpel partitaktik och i den andra konstaterar att statsråden i den här affären skall prickas bara de inte är folkpartister är Olle Wästberg avslöjad — avslöjad som en partitaktiker och ingenting annat. Hela hans långa kamp i Telub-affären var, när det kom till kritan, ingenting annat än partitaktik.

Fru talman! Av Anders Björcks inlägg har kanske en och annan dragit slutsatsen att han avser att rikta kritik mot förra statsrådet Hadar Cars. Jag antar dock att Anders Björck fortfarande liksom jag avser att stödja utskottet. Inför voteringen skulle jag vilja klargöra en enkel detalj. Det är nu klart hur voteringsordningen ser ut. Vi kommer att rösta om person efter person. Beträffande förutvarande statsrådet Hadar Cars finns det då möjlighet för kammaren att stödja antingen utskottets skrivning eller reservationen av Hilding Johansson i motsvarande del eller det av Jörn Svensson under överläggningen framställda yrkandet. Jag vill därför påpeka för kammaren att i den mån kammaren stöder reservation 4 av Hilding Johansson i 105 motsvarande del ställer sig kammaren bakom några beskrivande satser i den socialdemokratiska reservationen — satser som jag inte har någon anledning att polemisera mot utan som är fullt riktiga. Det handlar om att Hadar Cars mötte några personer, att han vidtog vissa åtgärder. Jag har som sagt ingen invändning mot dessa beskrivande satser, men eftersom de kommer att ställas mot utskottets yrkande, som jag litet mera helhjärtat stöder, kommer jag för min del att rösta på utskottets yrkande.

Fru talman! Jag avser att litet senare i dag rösta på en socialdemokratisk reservation vid konstitutionsutskottets betänkande som i ganska skarpa ordalag kritiserar folkpartiregeringen. Det kallar Anders Björck för simpel partitaktik. I själva verket är skillnaden mellan Anders Björck och mig att Anders Björck inte på någon punkt vill rikta kritik mot vare sig någon person eller någon av de tre regeringar som har gått med på utbildningen av terrorister i Sverige.
Fru talman! Det sista är fel. Det visar bara att Olle Wästberg inte har lyssnat på vad jag har sagt här i dag, då jag har riktat kritik även mot de borgerliga regeringarnas sätt att handlägga den här affären. Om Olle Wästberg läser majoritetens skrivning skall han också finna att vi där på några punkter riktar kritik mot även de borgerliga regeringarnas handläggning av affären. Men jag förstår att Olle Wästberg har varit så upptagen med att läsa den socialdemokratiska reservationen att han inte har orkat med att läsa majoritetsskrivningen. Jag fick en fråga av Daniel Tarschys, och jag skall ge ett klart och rakt svar på den: Jag kommer självfallet att rösta på samma sätt som jag har gjort i utskottet. Jag anser inte att Hadar Cars och de övriga statsråd som här nämns är förtjänta av en konstitutionell prickning, och jag kommer följaktligen inte att rösta på vpk:s förslag till yttrande. Min fråga var om de som har riktat så stark kritik mot statsråden nu ämnar vara konsekventa.

Fru talman! Vad Olle Wästberg har sagt i sina många anföranden nu innebär inget avsteg från vad han tidigare har sagt. Motivet för honom att rösta tillsamman med socialdemokraterna är inte de konstitutionella aspekter som vi skall anlägga i dag när det gäller konstitutionsutskottets dechargebetänkande — det är och förblir en utrikespolitisk manifestation. Detta bör vi ha i minnet när man utmålar konsekvenserna för de statsråd som eventuellt kommer att få anmärkning.

Fru talman! Det ligger något i vad Gunnar Biörck i Värmdö säger. Jag menar att det är en konstitutionell fråga att riksdagen inte skall acceptera att bli missledd av ett statsråd, och jag menar att det är en konstitutionell fråga att regeringarna borde ha gjort detta ärende till regeringsärende. Men att frågan har denna vikt, det som förvandlar den till en politisk skandal, beror på andra aspekter, utrikespolitiska och demokratiska, som kan ligga utanför den här debatten. Till Anders Björck vill jag säga att det visst finns formuleringar i utskottsmajoritetens betänkande som här och var kritiserar den praktiska handläggningen av frågan. Men vad är det vi skall votera om här om några timmar? Jo, det är: Skall riksdagen utan ytterligare anmärkning acceptera att tre regeringar utan att ingripa, utan att ta upp det som ärende, har tillåtit utbildning av terrorister i Sverige? Skall vi eller skall vi inte? Anders Björck ämnar votera för att vi skall acceptera detta.

Fru talman! Jag vill säga ett par ord med anledning av att man har rest frågan vilka konsekvenser som det ena eller andra utfallet av beslutet här i kammaren får. Om reservationen vinner, får det inga andra konsekvenser än att riksdagsmajoriteten därmed beslutar att utskottsbetänkandet skall läggas till handlingarna med de skrivningar som finns i reservationen på den här punkten. Det har alltså inga konsekvenser i övrigt.

Herr talman! I avsnitt 12 av granskningsbetänkandet, beträffande ändrade regler för basbeloppsberäkningen, vill vänsterpartiet kommunisterna påminna om de synpunkter som vi vid upprepade behandlingstillfällen i riksdagen anfört i denna fråga. Vpk ansluter sig till den beskrivning som görs i den socialdemokratiska reservationen 5 — som jag härmed yrkar bifall till — och som gäller regeringens handläggning av förslaget om ändrad beräkningsgrund för basbeloppet. Jag citerar: ”Underlåtenheten att redovisa konsekvenserna av den nya basbeloppsberäkningen har uppenbarligen varit ägnad att skapa stor rättsosäkerhet hos de många grupper i samhället som berörs av basbeloppet.” Rättsosäkerheten hos de berörda har ökat i takt med att riksdagens beslut nått ut till allmänheten. Verkligheten är ju den att övervägande delen av svenska folket på något sätt är berörd av basbeloppet. Det gäller faktiskt från vaggan till graven. Självfallet ställer sig många frågan: Vad får detta beslut för konsekvenser för min situation med de sociala bidrag och/eller förmåner som jag har rätt till och är ekonomiskt beroende av? I den s.k. sparpropositionen angavs att de föreslagna förändringarna — genom ändrade beräkningsgrunder för fastställande av basbeloppet —i första hand torde påverka folkpensioner, ATP-pensioner, delpensioner, studiemedel och bidragsförskott. Därutöver skulle enligt propositionen en del begränsade utgiftsområden påverkas. Vad är det då man hänsyftar på med uttrycket begränsade utgiftsområden? Detta kan vi kontrollera i bil. 14 till granskningsbetänkandet. Utöver de 40 författningar som administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna berörs en rad andra författningar av basbeloppsförändringen på vitt skilda områden — giftermålsbalken, konkurslagen, lagen om arvsoch gåvoskatt, trafikoch brottsskadelagen, för att nämna några. Till detta kommer de avtalsbundna överenskommelser, där arbetstagarparten i förhandlingar prioriterat tilläggsförmåner till den allmänna försäkringen och andra försäkringsavtal, framför löneförmåner. Löntagarna har avstått från befintligt löneutrymme till förmån för social trygghet. Hela denna sociala trygghet är nu på väg att raseras genom den borgerliga regeringens politik. Vad det här gäller kan inte beskrivas som mera begränsade utgiftsområden. Utskottets majoritet försvarar sig nu med angelägenheten av de besparingsåtgärder som regeringen föreslog i propositionen samt menar att det var fråga om beslut som brådskade med hänsyn till det ekonomiska läget i landet. Men en regering får väl inte ha så bråttom när den förelägger riksdagen förslag att den inte ens själv kan överblicka effekten av beslut som fattas i enlighet med framlagda förslag. Det kan skapa ekonomiskt kaos. Riksdagens ledamöter måste ges möjlighet att på grundval av redovisat material göra en tillförlitlig bedömning av hela frågan, i det här fallet även av kommande ekonomiska konsekvenser, och detta var inte möjligt. Det gällde varken i fråga om besparingarna för statskassan eller ännu mindre för den enskilde medborgaren. Utskottet erkänner en btist, att förslaget till ändring av lagen om allmän försäkring borde ha underkastats granskning av lagrådet innan förslaget lades fram för riksdagen, eftersom lagstiftningen både påverkar förhållandet mellan enskilda och innebär ingrepp i enskildas ekonomiska omständigheter. Detta kan inte enligt vpk:s mening frita regeringen från en anmärkning för dess handläggning i frågan om basbeloppsförändringen.

Herr talman! Alla torde vara ense om att den svenska ekonomin är i stort behov av en snabb och effektiv sanering. Så var dess värre också förhållandet under hösten, när förspelet till det ärende som vi nu diskuterar ägt rum. Den typ av snabba och effektiva åtgärder som kom genom den s.k. besparingspropositionen är ett naturligt inslag i en ekonomisk politik med syfte att få balans i den svenska ekonomin. Ett inslag i denna politik var det s.k. besparingspaketet som förelades riksdagen den 2 oktober 1980. Detta innehöll en rad åtgärder på den ekonomiska politikens område. Bl. a., men det var bara en del i paketet, föreslogs ändringar av hur dets.k. basbeloppet skulle räknas fram. Avsikten var att få till stånd en rensning så att vissa indirekta skatter plus oljeprisökningarna föll bort. Härigenom skulle man skapa möjligheter att få ned de svenska offentliga utgifterna, vilket måste ses som ett nödvändigt inslag i den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna har i en reservation hävdat att detta beslut skulle ha föregåtts av en omfattande remissomgång. Till detta är att säga att en sådan i och för sig ofta kan vara önskvärd men ibland inte meningsfull eller praktiskt möjlig av tidsskäl. Här gällde det att komma med snabba åtgärder. Det var viktigt att snabbt få förslaget på riksdagens bord. En orsak till detta var att en tvekan från regeringens sida att ta ett initiativ skulle ha föranlett utlandet att minska våra möjligheter att låna till fördelaktiga villkor. Just vid denna tidpunkt gjordes, vet vi, en rad bedömningar bland våra utländska potentiella långivare i syfte att fastställa en lånepolitik mot Sverige — både beträffande om och hur vi skulle få låna och om räntorna. Den typen av ekonomiska bedömningar görs med jämna mellanrum bland de långivare som finns på den internationella kapitalmarknaden. En tvekan från vår sida, eller en onödig tidsutdräkt, hade kunnat kosta vårt land ökade utgifter för vår utlandsupplåning. Vi befann oss alltså i ett mycket bevärligt läge under förra hösten. I denna situation handlades frågan om sparpaketet och basbeloppet på normalt sätt inom regeringskansliet, i vad avser delning mellan olika statsråd, departement och chefstjänstemän. Dessutom hördes den s.k. indexnämnden, som är knuten till statistiska centralbyrån och i vilken ingår företrädare för en rad stora organisationer i vårt land. Man kan tycka att ytterligare remisser borde ha skett. Sådana kom också senare till stånd genom riksdagens försorg. Utskottet konstaterar att en lagrådsremiss hade varit naturlig. Det finns, herr talman, anledning att understryka detta, då flera talare i dag har sagt att den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet bara strör rosor på den förra borgerliga regeringens väg. Vi konstaterar således här att en lagrådsremiss hade varit naturlig. Det är — det vill jag gärna säga — en form av kritik. Mot detta och mot den socialdemokratiska kritiken, som är mycket långtgående, får dock ställas den brådska som rådde. I motsvarande sammanhang, t.ex. vid de s.k. Hagauppgörelserna, förekom inga remisser eller någon lagrådsgranskning. Också i en rad andra sammanhang där det har handlat om att nå snabba resultat med ekonomiska krispaket har det inte varit möjligt att ha omfattande remissomgångar. Jag vill erinra kammarens ärade ledamöter om att denna typ av skattepaket och krispaket har varit synnerligen vanligt förekommande under hela 1970-talet. Och den beredning som socialdemokraterna nu kräver i sin reservation förekom icke när de själva hade den politiska makten och möjligheten att utnyttja olika slag av remissförfaranden. Herr talman! Det är bara att konstatera att man här måste väga snabbheten mot önskemålet om en noggrann beredning, där så många som möjligt remissvägen får säga vad de tycker. Med detta för ögonen, och med tanke på tidigare regeringars handläggning av liknande ärenden, dvs. gällande praxis, finns det ingen anledning till annat uttalande än det som utskottets majoritet har gjort.

Herr talman! Anders Björck säger att den ekonomiska situationen kräver snabba och effektiva beslut. Men det var just effektiviteten av den föreslagna besparingen som var diskutabel då och är det också i dag. Regeringen har inte klarlagt vilket som blir besparingar och vilket som innebär ökade utgifter som en följd av detta beslut. Frågan gäller ju regeringens handläggning av ett visst ärende, och det är den som vi kritiserat. Vi menar att de berörda måste vid en handläggning ges möjlighet till objektiv bedömning av vad regeringens beslut innebär. Detta har inte varit möjligt med regeringens handläggning av frågan om basbeloppsändringen.

Herr talman! Hilding Johanssons förslag om ett historiskt seminarium tycker jag det ligger mycket i. Ämnet för det historiska seminariet borde naturligtvis vara varför socialdemokraterna nu tycker annorlunda än då. Det bör alltså gälla de socialdemokrater i konstitutionsutskottet som i dag bedömer frågorna helt annorlunda än när de själva satt vid makten. En given ledare för ett sådant seminarium blir naturligtvis Hilding Johansson med sina goda historiska kunskaper och sin snabbhet när det gäller att finna ursäkter för att man en gångi tiden — inte för så många år sedan — kunde använda sig av politiska metoder som man i dag å det bestämdaste fördömer i konstitutionsutskottet. Vi hade ett par Hagauppgörelser. En av dem ledde till de s.k. Pomperipossaeffekterna, vilket sannerligen var en skandal skattemässigt och lagstiftningsmässigt. Min fråga till Hilding Johansson är: Föregicks det beslutet av någon lagrådsremiss? Föregicks det beslutet, Hilding Johansson, av några remisser till arbetsmarknadens parter? Då var det ju uppenbarligen inte så bråttom, om jag förstår Hilding Johansson rätt. Man hade väl haft alla möjligheter att göra det. Jag frågar alltså: Varför blev det ingen sådan typ av beredning då som man nu kräver? Sedan är det väl alldeles självklart — och jag är övertygad om att Hilding Johansson är underkunnig om det — att en regering icke ensam bestämmer sin ekonomiska politik i landet. Den socialdemokratiska regeringen tvingades till en del drastiska åtgärder därför att vi 1973-1974 fick en oljekris. Gunnar Sträng blev kritiserad när det gäller bl.a. prisregleringen, för att han satte denna i kraft utan att ta hänsyn till de gällande bestämmelserna. Vi hade en debatt om det för ett antal år sedan. Socialdemokraterna sade då att det var bråttom och viktigt med snabba och effektiva åtgärder. Därför kunde detta ursäktas. Varför skall man inte kunna ta hänsyn till detta i dag också? Det var ju tvärtom så, Hilding Johansson, att det just var för att se till att utländska banker och annat inte fick ett negativt inflytande på den svenska ekonomin som man handlade väldigt snabbt. Till Karin Nordlander vill jag säga att det här är en besvärlig fråga. Men när frågan väl förelades riksdagen motsatte sig ingalunda de borgerliga partierna att det blev ordentliga remisser. Man hade dessförinnan ändå gjort en markering inför omvärlden, att man var beredd att snabbt vidta de åtgärder som var lämpliga och nödvändiga för att få en effektiv ekonomisk politik.
Herr talman! Men det är väl så, Anders Björck, att ju besvärligare en fråga är, desto bättre handläggning krävs, och det är detta vi har efterlyst i det här fallet.